Herr talman! Det har med all önskvärd tydlighet framgått av dagens debatt att trafikutskottet inte har varit enhälligt när det gällt kraven att tillföra trafikpolitiska utredningen tilläggsdirektiv angående sjöfarten. Vi reservanter anser att utskottsmajoritetens betänkande på den punkten är mindre lyckligt. Det innebär att den nyligen tillsatta trafikpolitiska utredningen genom tilläggsdirektiv skall få till uppgift att närmare utreda även frågan om sjöfartens roll i den framtida trafikpolitiken. Jag finner denna ytterligare börda på utredningen ganska orimlig med tanke på de centrala och krävande trafikpolitiska frågor som utredningen har att lösa. En annan sak — bortsett från detta — är att jag inte förstår vad det är för konkreta problem inom sjöfarten som man anser sig kunna lösa genom att dra in trafikpolitiska utredningen i bilden. När vi ser på denna utredning skall vi vara medvetna om utredningens bakgrund. Vi har haft en trafikpolitisk debatt under senare år som har varit mycket intensiv och som i alldeles särskilt hög grad har kommit att inriktas på landtrafikens problem. Debatten gäller avvägningen mellan järnvägsoch landsvägstransporter, hur glesbygdernas trafikförsörjningsbehov skall kunna tillgodoses, hur kollektivtrafiken i tätorterna skall kunna utvecklas på ett riktigt sätt, osv. Vad det rör sig om är samspelet och konkurrensen mellan järnväg och landsväg, mellan kollektiv trafik och privatbilism. Det gäller både kortväga och långväga relationer, både personoch godstransporter. Det gäller frågan om vilken trafikpolitisk arbetsfördelning som samhällsekonomiskt, regionaloch lokaliseringspolitiskt, miljöoch trafiksäkerhetsmässigt är den riktiga. Det gäller frågan i vad mån arbetsfördelningen skall åstadkommas med generellt verkande medel, genom direkta styrningar eller genom en kombination av båda. Den allmänna trafikpolitiska debattens inriktning på dessa frågeställningar motsvaras av vad vi upplevt i den interna debatten inom det socialdemokratiska partiet. Vi kan se det på de motioner som väckts vid de senaste partikongresserna, av de inlägg som gjorts, de utlåtanden som avlämnats osv. Såvitt jag kunnat utläsa av de offentliga referaten har debattens inriktning varit densamma på t.ex. centerpartiets årsstämmor. Ej heller har jag kunnat utläsa någon annan inriktning av debatten i referaten från övriga partiers stämmor och landsmöten. Jag vill påstå att debattens inriktning, enligt vad jag kunnat utläsa av offentliga referat, har varit densamma inom de politiska partierna som i den allmänna trafikpolitiska debatten. Den trafikpolitiska utredning som kommunikationsministern tillsatt har fått sitt uppdrag utformat med hänsyn härtill. Enligt direktiven ligger i botten på uppdraget kostnadsansvarsfrågan, som i princip är av generell trafikpolitisk karaktär. Därutöver innefattar utredningens uppdrag mer konkret frågan om järnvägens trafiksvaga nät, järnvägens personoch godstaxor, lastbilsnäringens struktur och tillståndsfrågor. Det är uppenbart att detta utredningsuppdrag är utomordentligt omfattande och krävande. Det behövs insatser, prioritering och beredvillighet från utredningens sida att lägga fram provisoriska förslag för att det skall hända någonting inom en inte alltför avlägsen framtid. Att sedan på denna utredning ytterligare lägga frågan om sjöfarten, dess roll, strukturproblem, taxeoch terminalfrågor bör vara ett effektivt sätt att belasta och försena arbetet med huvudfrågorna. Och varför stanna vid sjöfarten? De borgerliga reservanterna kräver att utredningen också skall få i uppdrag att se över luftfarten. Blir det nästa belastning för utredningen? I så fall har man verkligen lyckats få in grus i det trafikpolitiska utredningsarbetet! Då behöver man å ena sidan inte oroa sig för att utredningen snabbt kan komma att lägga fram några konkreta förslag. Å andra sidan kan man framföra kritik för att det inte händer någonting. Och under tiden tynar kon bort, dvs. SJ, som man vill hjälpa. Beträffande sjöfarten vill jag slutligen konstatera att det väl knappast finns någon annan transportgren som under senare år varit föremål för så mycket utredande som sjöfarten. Utredningsarbetet har gällt sjöfartsverkets organisation, som anpassats till successivt ändrade förutsättningar, det har gällt frågan om sjöfartsavgifterna, där riksdagen som resultat av gjorda utredningsinsatser så sent som 1970 kunde ta ställning till ett nytt avgiftssystem. Detta innebär att avgifterna fick just en sådan regionalpolitisk utformning som vi nu vill att SJ-avgifterna skall få som ett resultat av den nya trafikpolitiska utredningens arbete. Vidare kan i sammanhanget hänvisas till den ännu pågående hamnutredningen, som behandlar hamnstrukturfrågor och hamnterminalfrågor mot bakgrund av den allmänna utvecklingen inom sjöfarten. Kompletterande utredningsarbete angående vintersjöfart på Norrlandshamnarna förbereds. Slutligen pågår den regionala trafikplaneringen. Men självfallet uppkommer inom sjöfartsnäringen liksom inom andra sektorer successivt av utvecklingen betingade problem. Dessa får då, enligt den uppfattning som vi reservanter har, efter hand angripas genom särskilda insatser i sjöfartsverkets regi eller genom särskilda utredningar, inriktade på de problem det gäller. Att ge utredningen tilläggsdirektiv när det gäller sjöfarten är ägnat att försena den, och det skulle vara mycket olyckligt. Herr Mellqvist, som talade för utskottsmajoriteten, nämnde att det var blygsamma krav man ställde; bara till den del där ingen järnväg finns kan man tänka sig att överföra landsvägstrafiken till kustsjöfarten. Herr Gustafson i Göteborg var inte riktigt belåten med den tolkning herr Mellqvist gjorde, och det kan jag förstå.

Den snabba tekniska utvecklingen på sjöfartsområdet samt den stora betydelse sjöfarten har för vår transportförsörjning motiverar sålunda väl att dess förutsättningar och möjligheter samt betingelser i övrigt prövas i sammanhanget. Under hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet således motionärernas yrkande att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär sådant tillägg i direktiven till den trafikpolitiska utredningen att även sjöfartens roll i den framtida trafikpolitiken uppmärksammas och prövas.” Utskottet tillstyrker alltså motionerna. Låt oss då granska vad som sägs i de motioner som utskottet har behandlat. I centerpartimotionen 88 sägs att Gotlands och skärgårdarnas befolkning måste få bättre trafikförsörjning på gynnsammare villkor och att resor till och från fastlandet med båt eller färja måste kunna företas till vägpriser. Möjligheten att förbättra landets kommunikationer genom de inre vattenvägarna bör tillvaratas. Den trafikpolitiska utredningen bör få i uppdrag att överväga även frågor som rör sjöfarten. Problemen kring sjösporten och småbåtarna skall observeras. Ökade ansträngningar måste göras för att motverka negativa följder av denna trafik. Skador på naturen skall förhindras. Åtgärder mot störande motorbuller måste vidtas. Bestämmelser om båtförarnas kompetens bör övervägas. Samhället skall kraftfullare verka för utbyggnad av hamnar och uppläggningsplatser för fritidsbåtar. En förstärkning av sjöräddningsberedskapen måste genomföras. I hemställan kräver man att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller att direktiven till utredningen om vissa trafikpolitiska frågor vidgas i enlighet med vad som anges i motionen. I folkpartimotionen 310 berörs frågor som förstärkt finansiellt utrymme för rederinäringen för en fortgående rationalisering och modernisering av handelsflottan och ansträngningar att lösa terminalproblem. De transportmöjligheter som de inre vattenvägarna erbjuder måste tillvaratas och byggas ut i takt med ökande behov. Man anser tanken på koncentrationen till regionhamnar oriktig. Sjösäkerheten och sjömätningsfartygen tas med, och man understryker det angelägna i att utredningen utreder denna fråga. I hemställan kräver man att sjöfartspolitiken utreds i samband med den trafikpolitiska utredningen. I moderaternas motion 738 berörs frågan om kustsjöfarten och de inre vattenvägarnas roll i trafikpolitiken. Man framhåller att sjöfarten kan utgöra ett alternativ till järnvägstrafiken och även avlasta vägtrafiken. I hemställan kräver man att motionen överlämnas till trafikpolitiska utredningen för beaktande.

I hemställan kräver man tillägg till direktiven till den trafikpolitiska utredningen, innebärande ”att även sjöfartens roll inom den framtida svenska trafikpolitiken uppmärksammas och prövas”. I det sammanhanget uppstår naturligtvis frågan: Vad betyder utskottets skrivning i realiteten? Enligt herr Mellqvist skulle den innebära något till intet förpliktande — då kan jag inte förstå vad sjöfartens roll har att göra i utredningsarbetet. Men herr Gustafson i Göteborg var inte riktigt nöjd med den tolkningen. Det skulle vara intressant att höra en förklaring, kanske inte minst för herr kommunikationsministern Norling, om utskottsmajoritetens skrivning vinner majoritet vid omröstningen om en liten stund. I så fall skall han skriva tilläggsdirektiv till utredningen, och det skulle då kanske vara skönt för honom att veta vad utskottet menar skall ingå i tilläggsdirektiven. Kanske de borgerliga ledamöterna i utskottet är villiga att presentera förslag på vilka områden de är beredda att pruta av på de krav som har framförts i deras motioner? Det kan ju också vara intressant för riksdagens ledamöter, när de skall votera, att veta litet mera konkret vad tilläggsdirektiven skall innehålla. Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten mera, utan jag skall be att få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag hinner inte utförligt gå in på alla frågor som herr Lindberg har ställt, men han frågade: Vilka konkreta problem finns det för sjöfarten som behöver utredas? I slutet av sitt anförande räknade han upp en rad citat ur de olika motionerna. Jag skulle vilja fästa herr Lindbergs uppmärksamhet på vad utskottet har samsats om.

Man hänvisar till den snabba tekniska utvecklingen på sjöfartsområdet. Här avser utskottet givetvis främst den kustsjöfart som bedrivs utmed vår långa kust. Jag vill poängtera att vad som sägs i motionerna beträffande den utrikes sjöfarten och kontakten med EG-länderna tas upp i ett särskilt avsnitt, som utskottet inte hänvisar till utredningen. Sedan skulle jag vilja fästa herr Lindbergs uppmärksamhet på att när man i den trafikpolitiska utredningen kommer fram till andra taxekonstruktioner för landtransportmedlen, det gäller främst SJ, kommer man sannolikt till sådana taxekonstruktioner att man kanske kommer sjöfartens taxor mycket nära. Det är även en annan faktor som jag vill påvisa, nämligen utvecklingen inom systemtransportområdet, som ytterligare för sjötrafiken närmare de olika landtransportmedlen. Vi ser också att kustsjöfarten ökar. Det borde vara angeläget för oss att stimulera den ökningen, inte minst när det gäller transport av farliga varor. Vi kommer att få allt kraftigare restriktioner när det gäller landtransporter. Inom ADR, RID och liknande kommer man att göra allt fler avgränsningar. Sjöfarten kan bli ett alternativ till landtransporterna även från miljöskyddssynpunkt.
Fru talman! Låt mig konstatera att den lilla redovisning som herr Sellgren gjorde inte alls räcker. Jag återkommer med frågan: Är det motionernas krav som skall in i tilläggsdirektiven, eller kan vi få en mera konkret redogörelse för vad utskottsmajoriteten menar skall in i dem?

Fru talman! Om jag inte på tre minuter hann lämna en sådan redogörelse att herr Lindberg blev till freds och kände sig övertygad om att han bör gå på majoritetens förslag, är det inte mitt fel. Utskottet har emellertid enats om att även kustsjöfartens och den inrikes sjöfartens roll bör prövas, och det tycker jag räcker i detta sammanhang.

Fru talman! Tillsammans med andra folkpartister har jag i en motion återkommit till frågan om finansiering av investeringar i primärflygplatser. Enligt de fastställda linjerna har kommun att svara för markkostnader och bidra med 37,5 procent av kostnaderna för investeringar i s.k. primärflygplatser. På kommunernas investeringsbidrag utbetalar luftfartsverket ränteersättning enligt statens normalränta.

För det första kan kommunerna mycket sällan få lån med så lång amorteringstid som 40 år — vilket är den av staten tillämpade amorteringsoch avskrivningstiden — eller till så låg ränta som statens normalränta. När kommunerna själva får låna upp pengar på sämre villkor än vad de tvingas tillämpa vid utlåning till staten medför det givetvis att kommunernas likviditetssvårigheter ökar. Risken är att dessa lån tar i anspråk en del av kommunernas redan hårt begränsade utrymme på lånemarknaden. Några principiella skäl som talar för att kommunerna på detta sätt skall agera bank åt staten måste vara svåra att uppbringa. Systemet har också från administrativ synpunkt visat sig vara tungrott. Svenska kommunförbundet har reagerat och föreslagit att systemet avskaffas. I en skrivelse som man avlät i slutet av 1971 till statsrådet Norling framhöll förbundet att staten bör ta det fulla ansvaret för all trafik som inte är att betrakta som lokal trafik. Man hävdade vidare att den av staten fastlagda kostnadsansvarighetsprincipen, som innebär att varje trafikgren skall svara för sina kostnader, inte bör leda till att den civila luftfarten bär alla de kostnader som är hänförliga till civil luftfart. I stället bör statsmakterna, i likhet med vad som gäller beträffande järnvägstrafiken, genom bidrag till luftfartsverket köpa alla de olönsamma tjänster som samhället anser att luftfartsverket bör utföra. Detta resonemang kan också anföras som en replik till utskottsmajoritetens motivering för sitt avstyrkande av vår motion. Invändningarna mot de nuvarande kommunala investeringsbidragen kan exemplifieras genom de förhållanden som råder beträffande Arlanda. Stockholms läns och Uppsala läns landsting måste de närmaste åren svara för bidrag till Arlanda på mer än 100 miljoner kronor. Ändå vet vi att Arlanda flygplats är en god affär. Årsvinsten har beräknats ligga på ca 20 miljoner kronor. Den torde under 1980-talet stiga till mångdubbelt större belopp, samtidigt som kraven på investeringsbidrag också kommer att mångdubblas. Medan Arlanda alltså kommer att ge ett betydande överskott, tvingas invånarna i Stockholms län och Uppsala län att via skattsedeln finansiera de ofördelaktiga lånetransaktioner som landstingen i de båda länen fått ta på sig under protest, en protest som stöds av alla ledande politiker i Stockholms läns landsting, oavsett partitillhörighet. Fru talman! Jag har i tidigare debatter funnit det orimligt att en geografiskt begränsad del av landets befolkning — även om det rör sig om landets huvudstadsområde — skall bidra med krediter till utbyggnad av en flygplats, som redan ger en så god vinst och som är en riksangelägenhet med en stor del internationell trafik. Ett av de skäl för status quo som tidigare framförts är att överskottet på lönsamma flygplatser måste användas för att finansiera underskottet på mindre lönsamma flygplatser. Från regionalpolitisk synpunkt är det självfallet önskvärt att sådana transfereringar kan äga rum. Men dessa fördelningseffekter kan också bibehållas inom ett sådant system som kommunförbundet och vi motionärer förordar, nämligen ett system där primärflygplatsernas utbyggnad helt är en statens affär. Ett sådant system skulle också i grunden bli mer solidariskt och mindre diskriminerande än det nuvarande, eftersom alla medborgare oberoende av bosättningsort skulle vara med om att betala det eventuella underskott som hela systemet medför. Därmed skulle vi slippa de regionala orättvisor som det nuvarande systemet skapar. Fru talman! För dem som vill utforma bättre riktlinjer än de nuvarande finns alltså andra och fullgoda system att pröva. En sådan prövning bör enligt vår mening snarast möjligt komma till stånd.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

Fru talman! Jag skall bara uppehålla mig vid den reservation som gäller sjöfarten och kommentera vad utskottet har sagt och tyckt på den punkten. Utskottet anför att det finns anledning att ägna viss uppmärksamhet åt sjöfarten och dess utvecklingsmöjligheter inom marknad och service. Investeringar i hamnar, terminaler och farleder kräver samordning med landtransportmedel, och detta vill utskottet att trafikpolitiska utredningen i sina avvägningar skall uppmärksamma. Det material som redan finns framtaget genom olika utredningar — hamnutredningen, sjöfartsutredningen och den regionala trafikplaneringen — måste i detta sammanhang vara värdefullt och gör att sjöfartens roll i trafikpolitiken inom vårt land kan på ett smidigt sätt passas in i utredningsarbetet. Reservanten herr Lindberg har hävdat att ett bifall till utskottets skrivning skulle innebära bifall till samtliga här behandlade motioner. Har reservanterna den uppfattningen, förstår jag herr Lindbergs något uppskruvade inlägg. Men i anledning av motionerna och med motiveringen att utredningen vid samordningen av de olika trafikgrenarna och transportmedelsalternativen skall eftersträva att även sjöfartens roll uppmärksammas har utskottet hemställt om tilläggsdirektiv. Det bör inte vara så omöjligt att förstå av utskottets skrivning hur dessa direktiv skall se ut. Det gäller inte här att fatta beslut i enlighet med exempelvis folkpartiets motionskrav om att i utredningsdirektiven föra in internationella aspekter, som är av stor betydelse för vår handelsflotta och sjöfartsutveckling inom ett utvidgat EEC, osv. Det har inte vunnit gehör i utskottet. Vi har i utskottet hållit oss inom landet, när vi i betänkandet på denna punkt berör sjöfarten. Vad utskottet säger kan och behöver inte fördröja utredningen. Hur dessa direktiv skall utformas får bli en sak för Kungl. Maj:t. Men på basis av utskottets betänkande, fru talman, anser jag det inte behöva vara några större besvär att förstå hur direktiven skall se ut och vad vi som står under detta utskottsbetänkande har enats om och verkligen menar.

Fru talman! Låt mig säga till herr Rosqvist att jag mycket väl vet att det inte är motionärernas krav som gäller utan utskottets skrivning. Men vad jag efterlyste är parallelliteten mellan utskottets skrivning och motionärernas krav, därför att utskottet skrivning inte med önskvärd tydlighet säger vad som skall in i den trafikpolitiska utredningen. Jag måste tyvärr citera igen. Utskottet säger att även sjöfartens roll bör uppmärksammas och tillägger: ”Den snabba tekniska utvecklingen på sjöfartsområdet samt den stora betydelse sjöfarten har för vår transportförsörjning motiverar sålunda väl att dess förutsättningar och möjligheter samt betingelser i övrigt prövas i sammanhanget.” Orden ”samt betingelser i övrigt” måste innehålla rätt mycket, såvitt jag begriper skrivningen rätt. Herr Rosqvists uppfattning att tilläggsdirektiv inte skulle försena utredningen kan jag inte dela. Vi vet av erfarenhet att varje liten del vi tillför en utredning försenar dess arbete. Utredningar brukar inte ha till vana att arbeta alltför snabbt. Det finns personer i utredningen som delar min uppfattning i den här frågan. Jag har talat med Lars Sandberg i Statsanställdas förbund, och han är av den bestämda uppfattningen att det vore olyckligt om frågan skulle tillföras den trafikpolitiska utredningen. Enligt hans mening skulle det allvarligt försena utredningen. I övrigt ifrågasätter han om utredningens sammansättning är den rätta för att ta in sjöfarten i sammanhanget. I vart fall hävdar han bestämt att utredningen måste tillföras mera expertis från det området. Jag är således inte ensam om min uppfattning, utan den delas av utredningens ledamöter, åtminstone några av dem. Herr Magnusson i Kristinehamn sitter som bekant också med i utredningen.
Fru talman! För att börja med det sista herr Lindberg tog upp, vill jag säga att några av utskottets ledamöter också är med i utredningen, och de står bakom utskottets skrivning i det här avsnittet. Herr Lindberg säger att utskottets betänkande inte är mycket att skriva utredningsdirektiv på. Men, herr Lindberg, den kläm som finns i den socialdemokratiska motionen överensstämmer tämligen väl med vad utskottet skrivit. Jag tror jag kan säga att när vi i utskottet resonerade om den här frågan så cirkulerade det resonemang som ligger till grund för utskottets utlåtande mycket kraftigt kring den socialdemokratiska motionen. Blir det några utredningsdirektiv att skriva, så tror jag att anvisningar finns tillräckligt i den motionen. Den rör sig inom landet och svävar inte ut på det internationella fältet och de stora djupa oceanerna.

Fru talman! Det är som motionär i motionen 770 som jag har begärt ordet, och jag har funnit det desto mera angeläget att göra detta efter vad kommunikationsministern sagt om den motionen tidigare i dag. I motionen föreslås ett kommunikationssystem för det svenska inlandet där tåg och buss samordnas på ett väl fungerande sätt. Samordning måste naturligtvis ske också med landets övriga kommunikationer och med grannländernas. Motionen berör ett mycket väsentligt problem. Där nämns att Sverige fått slagsida, och den slagsidan blir allt värre, om vi inte vidtar nog kraftiga åtgärder. Vårt motionsförslag innebär att inlandsbanan byggs ut och rustas upp för fullgod trafik. Det innebär också väl utbyggda och samordnade bussförbindelser och järnvägsförbindelser i tvärled. På driftssidan innebär det en avsevärt lägre taxa än den som tillämpas i övrigt, förslagsvis 40 procent lägre. Tanken är inte att ett så utbyggt kommunikationssystem skall speciellt gynna näringsliv och befolkning i vårt vida inland. Avsikten är att jämställa förhållandena där i ett avseende med förhållandena i andra delar av landet. Kommunikationssystemet kommer på olika sätt hela landets befolkning till godo, och man besparar landet stora kostnader för arbetslöshet. Vidare kommer så småningom speciella glesbygdsåtgärder att kunna ersättas med reguljärt näringsliv. Även på annat sätt kommer ett sådant lågt prissatt och väl fungerande kommunikationssystem hela landet till godo, nämligen när de som är bosatta i landets övriga delar reser eller fraktar med hjälp av dessa kommunikationer. Naturligtvis reser inte alla varje år, men man reser en och annan gång, och därmed har alla nytta av systemet. Vi är väl ändå överens om vad detta stora inland, som utgör halva Sverige, har att bjuda inte bara i form av råvarutillgångar utan också när det gäller rekreationsmöjligheter. Därvidlag är det inte bara fjällen som vi bör ha med i bilden. Hela detta inland, som börjar med Fryksdalen och Klarälvsdalen och som fortsätter med bygderna kring Dalälven och Siljan, Härjedalen, Storsjöbygden och inte minst de vida skogsbygderna i Norrland, är knappast alls utnyttjat för rekreation. De mera framträdande glesbygdsproblemen börjar i Värmland, och i Värmland börjar också det föreslagna kommunikationssystemet. Alla detaljer kommer naturligtvis att prövas när förslaget så småningom kommer att utredas, vilket jag förutsätter blir gjort trots kommunikationsminister Norlings uttalande. Det är en intressant tanke att bygga vidare på Fryksdalsbanan. Hela det värmländska upplandet skulle därmed komma i en helt ny situation. Förslaget syftar till att begränsa utflyttningen från det inre Norrland och skogslänen, norra Värmland och de norra delarna av Kopparbergs län, och vill skapa förutsättningar för ett näringsliv där. Det finns stora naturtillgångar som behöver tillvaratas. Jag tänker framför allt på virket. Vi vill motverka att nollzonerna — de zoner där virket inte har något rotvärde — utbreds ytterligare. Det måste skapas bättre kommunikationsmöjligheter, när flottningen minskar mer och mer. En blick på kartan visar också hur väl det föreslagna kommunikationsstråket knyter an till Västoch Sydsverige och till Danmark och kontinenten, den goda anknytningen till Norge inte att förglömma. Norge och Sverige bör ju inte vända framsidorna från varandra. Jag har själv varit med i glesbygdsutredningen och diskuterat de stora problemen, inte minst inlandsproblemen. Jag har också varit med om att tillskapa punktinsatser på många områden. Det är något som har starkt stöd i vårt parti och i hela folkopinionen. Vad som där föreslås är viktigt, men än viktigare är att vi får generella åtgärder som ger det underlag som krävs för att andra åtgärder skall ge verkligt resultat. Det är verkligen att beklaga att utskottsmajoriteten inte har blick för den här frågans vidd och för förslagets innebörd. Man har inte ens kunnat gå så långt att man försökt få denna fråga prövad. Jag tycker att det är märkligt att majoriteten har intagit en sådan ståndpunkt. Men denna tanke läggs naturligtvis inte ned med beslutet i dag — det vill jag starkt understryka. Fru talman! Kommunikationsministern påstår att vi sagt att det vi begärt kommer att kosta 1,5 miljarder kronor och att vi inte anvisat hur detta skall klaras. Vi har inte sagt 1,5 utan 1,3 miljarder. Det är kanske för mycket tilltaget — vi har inte gjort någon utredning om detta, utan en sådan är ju vad vi begärt. Men om man jämför med att regionplanen för Stockholm under 15 år kommer att kosta 100 miljarder, frågar man sig om det inte kan vara rimligt att satsa någon miljard på hela det inre Sverige. Gör den jämförelsen, och man finner inte summan så märkvärdig! Jag finner det anmärkningsvärt att kommunikationsminister Norling säger att det finns en centerriksdagsman som inte skulle ha skrivit på den här motionen om han hade läst den till slut. Jag tycker att detta är fult mot oss andra. Vem är det som sagt så? Står man i riksdagens talarstol och slungar ut sådana påståenden bör man också säga vem det gäller — annars faller det på oss andra. Vederbörande får väl i så fall försvara sig. Jag tycker för övrigt att det sätt varpå kommunikationsminister Norling uppträtt i dag inger bekymmer när det gäller kommunikationsfrågorna i framtiden. Fru talman! Det skulle vara mycket mer att säga i denna debatt dels om den här motionen och dess goda syfte, dels om frågorna i övrigt. Med hänsyn till den långt utdragna debatten slutar jag nu med att yrka bifall till reservationen 2.
Fru talman! Två saker! När jag i mitt första inlägg tog upp den motion som herr Jonasson nu talat om, skedde det bl.a. för att bevisa att vi i den trafikpolitiska debatten och i vårt trafikpolitiska handlande måste så långt det är möjligt hålla oss på fast mark. Min utgångspunkt var att vi, om vi vill bli trodda på vårt ord, av och till inte kan lägga fram förslag så löst grundade som jag personligen anser att motionen 770 är. Jag har själv tillbringat så gott som hela min yrkesverksamma tid, innan jag började mitt politiska liv här, som järnvägsman just utefter inlandsbanan. Jag behöver därför inte stå här och beskriva någonting som jag fått veta i andra hand. Redan i början av 1950-talet var inlandsbanan i hela sin längd en olönsam järnvägslinje. Läget har sedermera under de 20 år som gått sedan jag lämnade den aktiva järnvägstjänsten ytterligare försämrats ekonomiskt. Det har gått så långt att man på vissa delsträckor har tvingats temporärt lägga ned trafiken. I dag tar inlandsbanan, som alltså i sin ursprungliga sträckning går mellan Kristinehamn och Gällivare, en mycket stor del av de bidrag riksdagen ger genom den kollektiva biljetten till statens järnvägar för olönsam järnvägstrafik. Jag har tidigare sagt att den regionala trafikplaneringen, bl.a. när det gäller dessa inlandslän, nu prövar frågan om ett stomlinjenät för personoch godstrafik, och då kommer inlandsbanans framtid in som en naturlig diskussionsfråga.

I dag skulle på inlandsbanan behövas en fem gånger så stor trafik som nu går fram där för att den skulle bli ekonomisk. Denna ökning måste ske utan att någon upprustning med ekonomiska insatser samtidigt skedde. Då skulle man hjälpligt kunna få debet och kredit att gå ihop på inlandsbanan.

Herr Jonasson kan inte vara mindre kunnig än jag när det gäller de lokala synpunkterna på detta.

Jag har ställt mig frågan men inte fått något svar. Vad slags trafik skall gå fram på denna nya järnväg, herr Jonasson? Vad finns det för kalkyler bakom, när man begär en utredning om en nybyggnad av järnväg på 15—20-—-30 mil i Värmlands och Kopparbergs läns inland utan att man samtidigt kan säga någonting om vartill järnvägen skall användas? Jag har skämtsamt, fru talman, sagt att den här järnvägen skall byggas i områden som är så mörka och ligger så långt in i bygderna, att det knappast varit någon människa i dessa trakter, såvitt jag förstår. Vartill skall man ha järnvägen? Man måste väl åtminstone kunna ange detta när man motionerar. Här säger herr Jonasson att det kan vara bra mot arbetslösheten. Men, herr Jonasson, skall byggandet av en järnväg i dessa trakter, vilken såvitt jag förstår aldrig kommer att kunna utnyttjas rejält och radikalt, bli minnesmärket över AMS:s insatser på 1970-talet, må jag säga att jag betackar mig, även om jag är en försvuren vän av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I mitt tidigare inlägg i debatten sade jag att det finns bygder och kommuner i dessa trakter, vilka med förvåning tagit del av detta. Jag nämnde Vansbro kommun, där jag inom parentes sagt själv hade min järnvägsmannagärning under ett 15—20-tal år på 1940 och 1950-talen. Där har man frågat sig: Finns det alls ingen politisk tanke bakom, så att man går upp till oss och talar om för oss varför man i denna del av Kopparbergs län ämnar ta ifrån oss den järnväg vi har? Man skall nämligen där inte få någon järnväg, om detta genomföres. Den kommer att dras över Malung—Mora och vidare uppåt. Man skär med detta förslag av Västerdalsbanan, och man kommer där att mista den järnväg man slåss för att få behålla mellan Malung och Borlänge över Vansbro. Kan herr Jonasson tala om för åtminstone dessa människor vad som föresvävat centern, när man diskuterat förslaget om detta järnvägsbygge. Då skulle de åtminstone få känna att de varit med om att säga sitt. De är för dagen helt upprörda över detta förslag. Det var detta jag menade, herr Jonasson, när jag tidigare i dag sade att vi kanske någon gång får lov att tänka litet längre än till det rent valtaktiska när vi skriver våra motioner. Det måste finnas lite allvar 91 bakom våra satsningar, även om det är valår. Det hjälper inte. En eller annan röst i de här trakterna må vara aldrig så värdefull för centern, men tänk litet längre än till valdagen 1973, när ni skriver edra motioner om nybyggnad av järnvägar i norra Värmland och västra Dalarna. Jag tror att ni politiskt på sikt kommer att hedras för att ni gör det i stället för att hålla på så här. Herr Carlsson i Vikmanshyttan hade enligt tidningsuppgifter sagt att han läst litet suddigt när motionen skrevs. Jag föreställer mig att herr Carlsson i Vikmanshyttan själv kan svara för sig.

Fru talman! Jag tror också att herr Carlsson i Vikmanshyttan kan svara för sig själv. Kommunikationsministern säger att vi skall hålla oss på fast mark när vi diskuterar dessa frågor. Ja, herr kommunikationsminister, vi måste se till alla aspekter och icke ensidigt på kommunikationsproblemen och kostnaderna. Vi måste också se vilka möjligheter som finns i övrigt. Det klär inte en kommunikationsminister särskilt väl att säga att det ligger valtaktiska skäl bakom denna motion. När vi i glesbygderna kämpar för människornas existens där, deras möjligheter att få bo kvar och utveckla ett näringsliv där och när vi arbetar för att man skall ta till vara naturtillgångarna osv., så skall vi väl inte stup i ett behöva bli beskyllda för att handla av partitaktiska skäl. Våra förslag syftar till att skapa regionalpolitisk jämställdhet mellan olika delar av landet. Därför har vi önskat att trafikpolitiska utredningen skulle undersöka den här frågan. Det är anledningen till vår motion och inte några partitaktiska skäl.

Fru talman! Statsrådet Norling åberopade i sitt anförande rörande motionerna om inlandsbanan att det enligt en tidningsuppgift lär finnas riksdagsmän från centerpartiet, som har skrivit under motionen utan att veta vad den innehöll. Uppgiften är hämtad ur en Dalatidning och blir inte mer riktig för det. Den riksdagsman från Dalarna som åsyftades var, som statsrådet Norling sade, undertecknad Eric Carlsson. Hur ligger det då till i verkligheten? De som känner mig vet att jag inte skriver under handlingar eller en motion utan att veta innehållet. Sanningen är alltså att jag läste motionen innan jag skrev under den. Det har jag också sagt till den tidningsman som frågade mig. Men jag har väl råkat ut för samma fadäs som statsrådet har gjort någon gång, att ha blivit felrefererad och feltolkad. Till tidningsmannen sade jag att motionen, om jag hade skrivit den själv, kanske hade haft vissa andra motiveringar och formuleringar. Motionen 770 innehåller dock ett utredningskrav om hur inlandsbanan skulle kunna upprustas och aktiveras. Det är en angelägen fråga för inlandets näringsliv och för människorna från Lappland i norr till Vänern i söder. Som statsrådet har sagt är frågan också väsentlig för berörda delar av Dalarna. Av den anledningen anser jag nu, liksom när jag skrev under motionen, att utredningskravet är synnerligen välmotiverat. Talet om att värna inlandet — om man menar allvar med det — har varit mitt skäl för att skriva under motionen. Det finns alltså ett utredningskrav. Låt oss se vad vårt förslag skulle innebära och vilka kostnader det skulle medföra. Märkvärdigare än så var det egentligen inte, fru talman.

Fru talman! Vart man än vänder blicken i vårt land eller på andra håll i världen finner man att kommunikationerna alltid spelat en avgörande roll för utvecklingen. Ofta har det varit sjöfarten, det kan man se i Sverige. Men under senare tid har orter med goda kommunikationsförhållanden i fråga om flyg och järnväg utvecklats. En viktig förutsättning är naturligtvis också ett bra vägnät. När inlandsbanan utbyggdes från Kristinehamn genom skogsbygderna i Värmland och Dalarna — de här svarta bygderna, som kommunikationsministern uttryckte det — samt genom Jämtland och Lappland upp till Gällivare, var avsikten att skapa mera jämbördiga förhållanden mellan inlandet och det övriga landet. Även nu gäller det, herr kommunikationsminister, för inlandet att goda kommunikationer är en förutsättning för utveckling där. Allt fler i samhället börjar inse att det finns skäl för att åstadkomma ett livskraftigt näringsliv i inlandet. Vi som bor i orter vid inlandsbanan vet att dessa orter, trots att banan successivt fått försämras, ändå är vända mot denna kommunikationsåder. Skall en utveckling av industrin i Norrlands inland kunna ske och skall en vidareförädling komma till stånd, måste självfallet inlandets kommunikationer på ett radikalt sätt förbättras. Med hänsyn till den långvariga nedrustningen av inlandsbanan kommer det att bli kostsamt, men det är likafullt nödvändigt, om man helhjärtat anser att inlandet skall vara livskraftigt. Kraftfulla åtgärder nu kan förebygga ytterligare skadeverkningar och feldispositioner rörande investeringar och utveckling i vårt land. Utvecklingsgraden i inlandets näringsliv talar sitt entydiga språk när det gäller behovet av satsning. Yrkesverksamhetsgraden i exempelvis Jämtland ligger långt under riksmedeltalet. Men nu säger kommunikationsministern i en ganska aggressiv replik här att den här banan går genom så mörka trakter att nästan ingen har varit där.

Trafikunderlaget, säger kommunikationsministern, är så svagt på inlandsbanan att det inte är möjligt att upprätthålla ett ordentligt fraktsystem på den linjen. Då måste jag få fråga: Om nu länsstyrelserna skulle finna att inlandsbanan är av betydelse som pulsåder genom inlandet, kommer det uttalande som kommunikationsministern nu senast gjorde att gälla även då? Kommer man att fortsätta att avrusta inlandsbanan som hittills? Kommunikationsministern har tidigare i dag här från talarstolen hävdat att centerns motion om en upprustad inlandsbana skulle ha skapat oro i inlandet, och han nämnde Vansbro som exempel.

Det är det vi har föreslagit. Som exempel på oroshärd har nu statsrådet nämnt Vansbro. Kammarens ledamöter och svenska folket får väl döma om det var ett väl valt exempel eller inte. Jag har hört mig för i Vansbro sedan kommunikationsministern fällde sitt yttrande för någon timme sedan. Vansbro var tidigare en ganska viktig järnvägsknut, där inlandsbanan korsade järnvägen Borlänge—-Malung—Sälen. Men så är det inte längre, och det är kanske den härav föranledda oron som statsrådet förmärkt. Järnvägstrafiken på den del av inlandsbanan som går genom Vansbro är sedan länge nedlagd — en följd av dels den brist på ansvarig kommunikationspolitik som länge kännetecknat utvecklingen, dels den avsaknad av regionalpolitik i övrigt som länge förde näringsliv och bosättning i inlandet till nära nog katastrofens gräns. I Vansbro fanns det tidigare — det kanske var på den tid då kommunikationsministern var där — vid SJ:s maskinavdelning 70 man. Nu finns där ingen alls. Personalen på trafikavdelningen är nedskuren från ett sextiotal omkring år 1950 till ett tiotal man nu. Antalet anställda har alltså minskat från 60 till ca 10 och från 70 till 0. Jag undrar inte alls över att det förekommer oro i Vansbro, och jag tror mig också förstå orsaken. Jag förstår även om det finns oro på andra håll. Underhållet på inlandsbanan har vi sett en del av — ett underhåll som leder till att en socialdemokratisk ledamot i riksdagen ställer en enkel fråga till kommunikationsministern där han undrar hur denne ser på att man sänker hastigheterna för personbefordran på inlandsbanan. Det är ju en följd av det minskade underhållet. Jag förstår om människorna i Sveg känner oro inför utvecklingen i det avseendet. Jag förstår likaså om människorna i Hede, i Sälen och på andra håll känner oro när inlandsbanan rivs upp. Jag förstår mycket väl att bl.a. de uttalanden som görs här i dag av kommunikationsministern skapar oro hos människorna uppefter inlandsbanan i Dorotea, i Vilhelmina, i Strömsund och på andra håll, där man hoppas få utveckla den industriella verksamheten. Det är beklagligt att utskottets majoritet går emot motionen, och det var ännu beklagligare att statsrådet Norling på detta sätt går till angrepp. Järnvägsfolket, kommunalmännen och de övriga människorna längs inlandsbanan följer naturligtvis denna debatt med största intresse, och jag kan försäkra att de har kunskap om den fråga vi här behandlar. De känner oro inför den utveckling som för närvarande kännetecknar såväl näringslivet i inlandet som kommunikationerna i inlandet.
Fru talman! Jag garanterar att detta blir mitt sista inlägg i denna debatt. Jag tycker att herr Stjernström nu har avrundat den på ett alldeles utomordentligt sätt.

Jag tycker att det på sitt sätt är det bästa besked vi kunde ha fått i denna debatt när det gäller den motionen. I sådana trakter där järnvägstrafiken gått sämre och sämre under 20 år skall man alltså nu bygga nytt med rallare, räls, spik och allt för uppemot 1 1/2 miljard kronor. Fru talman! Detta visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att ta seriöst på vårt politiska arbete.
Fru talman! Om jag hade rundat av debatten bra kanske kommunikationsministern inte hade känt sig föranlåten att ta till orda, men det fanns tydligen vissa brister. Jag finner vissa brister sedan kommunikationsministern också har rundat av den här debatten, och det är den negativa syn som återigen kännetecknar hans uttalande. Han säger: ”Det har gått utför på järnvägens område. Allså måste det med självklar nödvändighet fortsätta att gå utför.” Det är ju detta vi vänder oss emot. Det har gått utför när det gäller de här bygderna i inlandet. Avfolkningen har fortsatt och skapat oändliga problem. Vi tycker att det skall sättas stopp för det, och det är det frågan gäller. Jag skulle vilja påstå att det är de politiker som inte känner något ansvar för utvecklingen i de bygder som för den politiska debatten utan ansvar.

Fru talman! Jag har tidigare i dag nästan känt mig hemma här i kammaren, eftersom det har talats så mycket om Gotland. Den delen av landet har faktiskt nämnts av flera av dem som har deltagit i debatten, och jag tar det som ett hälsotecken. Gotlänningarna, som är få, har ju ofta haft svårt att göra sin röst hörd i den debatt som förs i vårt land. Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över det uttalande som finns på s. 11 i trafikutskottets betänkande ang. det regionala transportstödet för Gotlands del. När Gotland blev en kommun uppstod ju den situationen, att SJ inte betraktade Gotland som behörigt att ha någon regionaltrafik. Det skulle bara vara lokaltrafik på Gotland. Från Gotlands kommun har vi kraftigt opponerat oss mot detta. Hur horribelt resonemanget var framgår därav att om kommunsammanläggningen hade skjutits fram till 1974, vilket hade varit fullt möjligt, skulle Gotland ha varit berättigat till regionalt transportstöd, men när vi nu gjorde sammanläggningen 1971 skulle det bara finnas lokaltrafik kvar. Statsrådet Norling har här gått in och verkat till förmån för Gotland, och det är vi tacksamma för. Nu går utskottet emellertid ett steg längre. Man vill nämligen att det regionala transportstödet skall finnas kvar även efter den 30 juni 1974. Därmed skulle Gotland få ”en likvärdig behandling med övriga län”. En annan fråga som varit uppe här i dag kan jag tyvärr inte uttala samma tillfredsställelse med. Det är frågan om den nya prissättningen för inrikesflyget, som har presenterats av Linjeflyg och godkänts av luftfartsverket. Jag har tidigare till statsrådet i en interpellation framfört farhågor för att det taxesystem som var under utarbetande i Linjeflyg skulle visa sig vara oförmånligt för gotlänningarna. I det sammanhanget tillät jag mig påpeka att man tydligen arbetade utifrån två kriterier. Det ena var att Linjeflygs trafik liksom hittills skulle vara självbärande. Det andra kriteriet var att man skulle försöka få till stånd prissänkningar på de långa linjerna. Jag ställde då frågan: Om man å ena sidan säger att verksamheten liksom hittills skall vara kostnadstäckande i enlighet med 1963 års beslut och å andra sidan säger att man åsyftar sänkningar på de långa linjerna, vem skall betala? Jag har vidare uttalat farhågor för att det ena stödområdet, Gotland, skulle få vara med och bekosta lättnader för det andra stödområdet, Norrland. Jag har tyvärr inte personligen haft tillfälle att helt sätta mig in i det nya material som Linjeflyg har presenterat. Det finns emellertid de på Gotland som har ägnat sig åt det, och från handelskammaren på Gotland har jag fått en skrivelse som jag vet också har kommit statsrådet till del. I det papperet har man påvisat, om nu siffrorna är riktiga — och jag har ingen anledning att betvivla det — att Gotland kommer att ligga synnerligen oförmånligt till med det nya systemet. Man har räknat ut att för täckning av de taxesänkningar som nu skall ske kommer trafiken på Gotland att få släppa till över 8 miljoner kronor. Nu kan man säga att endast en mindre del av detta, ungefär 1,5 miljoner, kommer att belasta de på Gotland bosatta. Det hänger samman med att man tar bort vissa rabatter — pensionärsrabatter, rabatter för idrottsfolk osv. — och att den stora delen kommer att drabba dem som skall besöka Gotland. Detta är sannolikt en riktig beskrivning. Jag vill emellertid säga att man tidigare i dag i samband med sjöfarten just har diskuterat systemet att göra lättnader för de på Gotland mantalsskrivna, lättnader vilka de som reser till Gotland skall betala. Det nya taxesystemet skulle alltså verka efter den principen, men den här gången blir det inga lättnader ens för gotlänningarna utan tvärtom höjningar. Den principen vill vi från Gotlands sida ifrågasätta. Vi känner tveksamhet inför denna politik. Kommer den inte så småningom att medverka till att man skärmar av Gotland från fastlandet? Vi talar ofta om att vi vill utveckla turismen i vårt land. Det är möjligt att det nya greppet från Linjeflyg kommer att medverka till att turismen i Norrland kan utvecklas bättre, och det skulle i så fall vara glädjande. Men alldeles tydligt är att det kommer att motverka turismen till Gotland, och det kan väl ändå inte vara meningen. Statsrådet Norling har tidigare en gång ingripit när det har gällt flygtaxorna och tagit kontakt med Linjeflyg i de här frågorna och även utverkat rättelser till gotlänningarnas fördel. Jag vill vädja till statsrådet att även denna gång allvarligt ta upp och pröva den här frågan och undersöka om några möjligheter finns till lättnader.

Fru talman! Under den här debatten har det fällts några, kanske åtskilliga, hårda omdömen om statens järnvägar och bara några få, små ord av kärlek. Det har talats om SJ:s egensinnighet och det sätt varpå SJ — egensinnigt och självrådigt — tolkar 1963 års trafikpolitiska beslut. Man har också en smula ringaktande talat om SJ:s statiska politik. Vad ligger nu bakom sådana allmänna talesätt? Det kunde verkligen vara intressant att veta det, eftersom någon exemplifiering eller konkretisering inte presterades. Jag tycker att det är angeläget att litet mera seriöst försöka komma till klarhet om vad som förorsakat SJ:s underläge i konkurrensen om trafikanter och gods. Jag tycker detta inte minst med hänsyn till att det är ett rimligt krav på en rättvis bedömning av alla de inom SJ anställda på alla nivåer, som gör ett gott och skickligt arbete. Enligt mitt sätt att se beror statens järnvägars svårigheter i dag i första hand på att 1963 års trafikpolitiska beslut aldrig tillåtits fungera som det var avsett. Regeringen har nämligen inte förelagt riksdagen förslag syftande till att göra de olika trafikmedlen jämställda i fråga om kostnadsansvarighet. Denna underlåtenhet från regeringens sida kan man rimligen inte lasta statens järnvägar för. Den är också av grundläggande betydelse för statens järnvägars möjlighet att kunna fungera på affärsmässiga grunder. Men det är ytterligare två faktorer som försvagar statens järnvägars möjlighet att konkurrera framgångsrikt. Den ena är att det personalintensiva SJ-företaget under de senaste åren har fått mycket snabbt ökande lönekostnader. Det beror på att så stora personalgrupper inom statens järnvägar tidigare tillhörde utpräglade låglönegrupper och att de under de senaste åren fått verkligt välbehövliga lönelyft. Den andra faktorn som försvårar statens järnvägars möjligheter att klara sig i konkurrensen och leva upp till den ekonomiska nivå som riksdagen ställt krav på är att regering och riksdag inte har givit statens järnvägar tillräckligt vida investeringsramar. =" Jag menar därför att regering och riksdag har ett grundläggande ansvar för statens järnvägars situation. Regeringen har inte velat ta det ansvaret helt och fullt. Statens järnvägar har i stället år efter år, sedan 1963 års beslut fattades, försatts i en allt skevare situation och fått helt otillräckliga ekonomiska resurser för att ta vara på den moderna teknikens nyheter. Fru talman! Jag har velat säga detta för att något litet balansera den enligt min mening i vissa stycken dåligt underbyggda kritiken av statens järnvägar.

Fru talman! Den 17 november i fjol uppdrog Kungl. Maj:t åt SJ att översiktligt klarlägga kostnaderna för och tänkbara lösningar vid olika alternativ till utbyggnad av en järnvägslinje mellan Härnösand, Kramfors och Umeå samt att utföra för bedömning härav erforderliga trafikprognoser och lönsamhetsberäkningar. I en motion till årets riksdag har åtta socialdemokrater från Västernorrlands och Gävleborgs län hemställt att SJ skall få vidgat utredningsuppdrag att även undersöka hur man skall kunna åstadkomma en höjd trafikstandard på framför allt sträckan Uppsala—Härnösand. Nu gör trafikutskottet i sitt betänkande det uttalandet, att SJ torde ha fått uppdraget att även göra denna sistnämnda undersökning i och med de direktiv som Kungl. Majt gav SJ rörande en utredning om ostkustbanans förlängning. Och när nu trafikutskottet gör detta uttalande förutsätter jag att SJ även uppfattar det på samma sätt. Därför har jag ingenting emot trafikutskottets ställningstagande.

Fru talman! Här har förts en livlig debatt om inlandsbanan och dess framtid, och i och för sig kan jag mycket väl förstå det. Jag vet även att det bland befolkningen utefter inlandsbanan finns en stark oro för hur det skall gå med banan i framtiden. Järnvägsmännen där uppe har också bildat en kommitté, som har tagit som sin uppgift att försöka bevara banan och trafiken på den. Genom kontakter som jag haft med representanter för den kommittén vet jag att det krav som man i första hand ställer är att få en viss upprustning av banan. Man kräver också en förnyelse av fordonsparken. Nu är jag helt övertygad om att dessa järnvägsmän gärna ser att det tas riksdagsinitiativ som stöder dem i deras kamp. Men samtidigt har jag en stark känsla av att man är realistisk i kommittén och att man inte anser sig betjänt av förslag som måste bedömas som mer eller mindre orealistiska. Och till de förslagen måste jag tyvärr räkna dem som har ställts i motionen 770. Jag har varit bosatt och arbetat i de trakter som statsrådet Norling tidigare beskrev, och även jag vet därför något om hur förhållandena är där. Och jag tror inte att sådana motioner är till någon hjälp för vare sig järnvägsmännen eller befolkningen där uppe i den aktuella kampen för att behålla trafiken på inlandsbanan i rimlig omfattning. I ett särskilt yttrande till utskottets betänkande har jag stött motionen 48, som tar upp de frågor som närmast anknyter till järnvägsmännens egna förslag. Min uppfattning i övrigt är att vi hjälper dem bäst genom att i våra motionsförslag och i de övriga förslag som här ställs hålla oss något så när på marken. Det tror jag uppskattas mycket mera.
Fru talman! Herr Turesson sade — och jag förstår honom så väl — några få, små ord av kärlek, i vilka han vänligt undervisade mig i ett stycke och kommunikationsministern i ett annat. Herr Turesson är verksam i SJ:s styrelse, och därtill är han civilingenjör och alltså tekniskt kunnig. Jag förstår därför att han gärna vill försvara SJ mot den framförda kritiken och han bör göra det. Men jag kan inte ta tillbaka mina ord om ett statiskt förhållande. Jag använde t.o.m. uttrycket en form av idiotstyrning, vilket är ännu hårdare. Det är nämligen så att det trafikpolitiska beslutet föreskriver en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Vid den avvägning som därvid är nödvändig är det viktigt att få till stånd en god samordning av de olika transportmedlen. Och då menar jag att SJ borde ha varit betydligt mjukare i sin form och verkligen försökt skapa denna samordning mellan olika transportmedel. Jag tycker verkligen inte — och där kvarstår alltså min kritik — att SJ har bidragit som man bort göra till denna goda samordning. Detta är alltså ingen kritik mot hela SJ:s stora personal, fru talman, utan det är delvis en kritik mot SJ:s högsta ledning.
Fru talman! Jag begagnade tillfället att här uttala några ord av rättvisa vid bedömningen av SJ:s och SJ-personalens insatser, för att få debatten på denna punkt mera nyanserad, och jag inskränker mig till det för att inte ytterligare förlänga debatten.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 28 handlar om statligt stöd till upptagande av gruvdrift vid Stekenjokk. Jag vill på en gång klargöra att vi självfallet är positivt inställda till att man äntligen sätter i gång med malmbrytningen i en bygd som så väl behöver ett sysselsättningstillskott. Detta klargör vi också i vår motion, och det är för övrigt så självklart att det knappast behöver sägas. Det är emellertid inte detta saken handlar om. Efter det berömda slaget med hackan i Stekenjokk inför valet 1970 har vi haft flera turer. En av de förnuftigaste turerna var när beslutet fattades om att äntligen uppta gruvbrytning där och att detta gjordes med motiveringen att man också måste tänka på vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, dvs. att man måste ta med den samhällsekonomiska kalkylen i bilden. Detta har vi kommunister alltid hävdat i de här sammanhangen, men vi har nog oftast tyckt oss få dåligt gehör från socialdemokratisk sida. Det är därför vi betraktar bevekelsegrunden för brytning i Stekenjokk som ett glädjande framsteg, som en något bättre syn på statsdriften och dess utveckling — också där måste den ju kunna appliceras. Man måste alltså i bilden ta med hela den samhällsekonomiska kalkylen. Man måste ta med vad det kostar att ha människor arbetslösa i stället för att skapa meningsfylld sysselsättning för dem, vad samhället tjänar på att hindra kapitalförstöring — vilket blir följden när bygder avfolkas och samhällen förtvinar. Vad tjänar samhället i form av mindre bidrag till arbetslöshetsunderstöd och andra hjälpformer, som också måste till när det inte finns tillräcklig sysselsättning? Allt detta är saker som måste sättas på plussidan i kalkylen, och det har man också gjort när det gäller gruvbrytningen i Stekenjokk. Man har alltså utifrån den totala samhällsekonomiska kalkylen kommit fram till det vettiga beslutet att gruvbrytning bör igångsättas. Det är ett riktigt beslut, och vi hälsar det med tillfredsställelse. Det vi vänder oss emot är den andra fasen: det som har skett efter beslutet. Vi vänder oss emot att man överlämnar gruvan till det privatkapitalistiska Boliden AB, när det finns ett stort statligt gruvbolag. Vi frågar oss hur man kan göra så, när det i stället framstår som allt angelägnare att samhället skaffar sig ökat inflytande över ägandet och exploateringen av en så viktig naturtillgång som malmer och mineraler. Nu kommer det naturligtvis att sägas att det som har skett är helt naturligt. Gruvbolagen har fått lämna in sina anbud, och Boliden AB avgav det gynnsammaste anbudet. Men vi anser att man kan ifrågasätta om detta verkligen är det gynnsammaste sett på sikt och mot bakgrunden av det tidigare resonemanget, att man skall handla utifrån en samhällsekonomisk kalkyl, där allt skall tas med i bilden. Det var ju det som var motivet för upptagandet av malmbrytningen. Men om man skall röra sig med en total samhällsekonomisk kalkyl måste man också se längre fram än just till att få i gång gruvbrytningen. Boliden AB är ett gruvbolag som i praktiken innehar en monopolställning när det gäller exploatering och hantering av kopparmalmen i vårt land. Vore det inte angeläget att man tog chansen att bryta denna dominans? Den chansen var ju nu given när det upprättas en ny gruva — en fyndighet som Bolidenbolaget ännu inte hade hunnit slå klorna i. Den chansen skulle ha tagits till vara och det statliga LKAB utan vidare givits i uppdrag att sätta i gång med gruvbrytning. Vad man nu i stället har fastnat för är ett ramavtal med Boliden om upptagande av gruvbrytning med en omfattning av 400 000 ton per år. Det skall löpa i 20 år. Till detta ramavtal är också knutet ett direkt statligt bidrag på 27 miljoner kronor och en lånegaranti på 100 miljoner kronor. I avtalet stadgas att staten skall åta sig leveransen av elkraft, bygga vägar och sköta underhållet samt medverka i samhällsbyggande och samhällsservice. Det är alltså ett mycket stort statligt engagemang som görs och det måste också sammankopplas med att samhället redan till dags dato har plöjt ner åtskilliga miljoner i undersökningar och prospekteringar. Det handlar alltså inte bara om att Bolidenbolaget nu får 27 miljoner i direkt subvention. Bolaget övertar också stora investeringar som redan har gjorts. I de belopp som här anförs ingår inte medelsanvisningarna till SGU:s projektering i Stekenjokk, uppskattningsvis ca 12 miljoner kronor. Inte heller ingår de 3,6 miljoner som i särskild ordning ställdes till förfogande 1971.

Det är totalt 27 100 000 kronor. Dessa belopp har förbrukats för vägbyggen, vägunderhåll, utredningar, gruvunderhåll, gruvundersökningar, projektering, elkraft, utrustningar, stängsel och mycket annat. Till detta kan alltså läggas 12 miljoner kronor som anvisats för SGUs prospektering. Då blir det totalt nästan 40 miljoner kronor som samhället redan har lagt ner här. Det betyder att Boliden AB nyttiggör sig dessa miljoner plus att man också får 27 miljoner i direkt statligt stöd. Hur mycket som finns i form av dolda samhällskostnader, nedlagda av såväl kommuner som stat, kan man naturligtvis bara ana. Det är mot den bakgrunden som vi anser att vi har all anledning att betvivla det förnuftiga i att Boliden AB får ta hand om gruvan — och vi betvivlar det inte minst med hänsyn till den totala samhällsekonomiska kalkylen. Vad skall då Boliden AB betala för den koppar som bryts? Det är väldigt svårt att få något grepp om den detaljen. Här handlar det om en grundavgift som är fastställd till 10 öre per ton råmalm för såväl koppar som zink. Denna avgift är angiven i 1972 års penningvärde och skall varje år justeras med hänsyn till penningvärdeutvecklingen. Den delen av avtalet är som sagt mycket komplicerad, men det förtjänar att nämnas att storleken av de blygsamma tilläggsavgifter som också finns med i avtalet skall vara beroende av genomsnittsnoteringarna på Londons metallbörs. Jag har kommit fram till att det Boliden betalar staten för malmen kommer att hålla sig på omkring 1 krona per ton eller strax däröver. Avtalet är så konstruerat att det är mycket gynnsamt för Boliden AB. Det har talats om bolagets risktagande. Det är i så fall ett risktagande "med dubbeltvinnat skyddsnät. Boliden AB är ett rikt privatkapitalistiskt bolag. I Svenska Dagbladet presenterades för ett par veckor sedan bolagets lysande affärer. Det framgick att vinsten i år förbättras med 45 procent enligt kalkylerna. I rapporten heter det bl.a.: ”Bolidenkoncernens rörelseresultat före avskrivningar översteg i år med 13 miljoner eller 7,2 procent prognosen i delårsrapporten.” Och vidare: ”Produktionsökning och stigande metall priser gör att utsikterna för 1973 är goda. Man räknar med en ökning av vinsten per aktie från 17 till 24 kronor, dvs. med 41 procent.” Det begriper var och en att detta bolag inte åtar sig brytningen i Stekenjokk av ädla och osjälviska motiv, bara för att skapa sysselsättning åt en hårt drabbad bygd. Nej, här liksom i alla andra sammanhang är det den gyllene profiten som hägrar — det och ingenting annat. Man ser en chans att stärka sitt monopolistiska grepp över en viktig metallsektor, och man ser också en chans att ytterligare förbättra sina fina vinstresultat. Det är vad som hägrar, och nu får man ett färdigdukat smörgåsbord av staten. Det riktiga måste vara, när vi har ett statligt gruvbolag, att detta får i uppdrag att ta hand om gruvbrytningen. Det vore lönsamt för samhället och ett litet steg på den väg som ur principiell synpunkt måste vara den enda riktiga, nämligen att samhället skall äga och ha kontroll över en så viktig naturtillgång som malm och mineraler och att man skall ta alla tillfällen i akt att öka samhällets inflytande. Det som nu sker är i stället att man ökar privatkapitalets inflytande. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 i näringsutskottets betänkande nr 28.

Fru talman! Stekenjokkgruvan är belägen i gränstrakterna mellan Jämtlands och Västerbottens län. Den angränsande kommunen på Jämtlandssidan är Frostviken. Frostviken är en av landets mest utpräglade glesbygdskommuner. På en yta av 4 200 kvadratkilometer, ungefär lika stor som Bohuslän, bor ungefär 1700 personer. Som alla förstår är sysselsättningsläget svårt i en sådan glesbygdskommun, och kraftfulla åtgärder måste till för att ge människorna där en god sysselsättning. Frostvikens svåra läge har tidigare uppmärksammats på skilda sätt. Inför valet 1970 fann sig delar av regeringen med statsministern i spetsen föranlåtna att besöka Frostvikens kommun. Detta skedde under uppmärksammade former, och löften om en ljusare framtid avgavs. Det var vid detta tillfälle som statsminister Palme under stort pressuppbåd svingade malmhackan, och gruvdriften i Stekenjokk skulle därmed anses vara påbörjad. Inte lång tid efter valet kom emellertid det dystra beskedet att gruvdriften i Stekenjokk skulle ytterligare utredas. Det var efter dessa händelser gruvan i Stekenjokk blev gruvan i Svekenjokk. I riksdagen fick gruvan namnet Olofsbrottet. Den besvikelse människorna kände över det svikna löftet tog sig sedermera uttryck i den riksbekanta hungerstrejken i Stora Blåsjön. Folket i Frostvikens fjällbyar hade bestämt sig för att stanna kvar och invänta den utlovade gruvdriften, och man krävde andra samhällsinvesteringar under väntetiden. För att myndigheterna skulle lyssna till de berättigade kraven måste människorna tillgripa den desperata form aktionen fick. Nu är det åter valår och åter är det dags att påbörja gruvdriften i Stekenjokk. Denna gång bör det emellertid bli ett hållbart besked. Riksdagen står inför att godkänna det avtal som träffats mellan staten och Boliden. Den sysselsättningsökning som därigenom åstadkommes är ytterst välkommen och välbehövlig i det område, som berörs i Västerbotten och Jämtland. Det föreligger goda möjligheter att rekrytera arbetskraft till gruvan från de nordligaste delarna av Jämtland. Avståndet till gruvan från Stora Blåsjön, som är den närmast belägna byn på Jämtlandssidan, är 4 mil. Större delen av vägen är också av hög klass, och beslut har nu fattats om att ta in vägen under allmänt underhåll. Under sommarhalvåret finns det därför goda möjligheter till pendling. Under vintern däremot är vägen tidvis svårframkomlig, för att nte säga oframkomlig, beroende på snöhinder på ett antal ställen. Om vägen snöar igen, innebär det för människorna i norra Frostviken, att de inte får 4 mil till arbetet i Stekenjokkgruvan, utan de får 40 mil och över 40 mil. Ortsbefolkningen i dessa byar bedömer det som möjligt att vidta åtgärder för att klara öppethållandet under vintern, och vi har i vår motion pekat på möjliga tillvägagångssätt, men det är naturligt att det fordras vissa investeringar för att detta skall kunna vara möjligt. Vi har i motionen 1610 framhållit behovet av att erforderliga undersökningar genomförs för att klarlägga vilka åtgärder som erfordras för att hålla vägen öppen under vintern. Utskottet har utgått från att berörda vägmyndigheter gör erforderliga undersökningar och att åtgärder vidtas, men så har man gjort ett förbehåll: om det befinns vara möjligt utan alltför betydande kostnader. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman vad utskottet menar med uttrycket ”att åtgärder vidtas för att hålla vägen öppen om detta skulle befinnas vara möjligt utan alltför betydande kostnader”. Jag skulle vidare vilja veta om man från utskottsmajoritetens sida anser att vägmyndigheterna i Jämtland under ordinarie driftsanslag har möjlighet att vidta de nödvändiga åtgärderna. Herr Lövenborg talade om den gyllene profiten. Jag kan nämna att de människor jag här talar för inte är ute efter den gyllene profiten, utan de är ute efter möjligheter att få en försörjning.

Centerpartiets reservation innebär krav på att en utredning beträffande åtgärder skall ske. Jag tycker att detta är ett fastare besked än den skrivning utskottsmajoriteten gjort, och därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 2.

Fru talman! Låt mig allra först göra klart att detta gäller en gruvbrytning där man för första gången tar med de samhällsekonomiska kostnaderna. Man kan säga att ur rent företagsekonomisk synpunkt är inte detta företag lönsamt, men när man tar med de samhällsekonomiska kostnaderna, människors försörjning och allt annat som kommer i fråga, blir företaget ändå lönsamt. Allt tal om våldsamma profiter i sammanhanget kan vi avskriva. Detta är någonting man har gjort för att i första hand skapa sysselsättning åt de människor det gäller. Vad har man sedan gjort? Jo, man har efter prospekteringar, vilka inte var färdiga förra gången då frågan var på tal, gått ut till två gruvföretag och frågat: Vill ni lämna en offert? Då visar det sig, kanske inte helt oväntat, att Boliden ger den förmånligaste offerten. De är redan inne på kopparbrytning, de har sitt smältverk och de sysslar med denna typ av gruvbrytning. Problemet är inte värre än så. För LKAB skulle det gälla att ge sig in på en helt ny malm, att starta nere i Västerbotten, långt bort från det gruvföretag man har i övrigt. Man får föreställa sig att praktiskt taget all den malm som skulle ha brutits där sedan måst säljas till Boliden för förädling vid Rönnskärs smältverk. Så enkelt ser det hela ut. Jag tycker därför att det här inte är så mycket att diskutera, utan här gäller det att göra någonting för att skapa sysselsättning åt människorna. Det var vettigt att träffa avtalet med Boliden. LKAB har inte varit så intresserat, och det är som sagt ingen brytning som går ut på att man skall göra enorma profiter. Herr Lövenborg säger att man skulle låta LKAB gå in på nya malmer, man skulle bryta det monopol som faktiskt Boliden har genom att vara den enda kopparproducenten i landet. Det är ganska lustigt att man vaknar till just när det gäller detta företag som inte är så räntabelt, som enligt alla företagsekonomiska beräkningar går med förlust. Staten skulle få betala för att få malmen bruten. Hade man varit mycket intresserad så finns det en koppargruva på ganska kort avstånd från Malmberget, där LKAB har en mycket stor järnmalmsbrytning. Jag tänker på gruvan i Aitek i Gällivare kommun, som ligger bara någon mil från Malmberget. Där hade man alltså kunnat aktualisera den här brytningen. Det är dessutom ett lönsamt företag, där säkerligen Boliden gör de stora profiter som man nog inte kommer att göra i det här fallet. Därför tycker jag detta resonemang på något sätt är så udda. Det är ju inte fråga om att till Boliden överlämna några enorma rikedomar som skall ge bolaget enorma profiter. Den diskussionen kan alltså avföras i det här sammanhanget. Det sägs också en del andra saker i motionen. Jag skall inte gå in på samernas rätt som har tagits upp i något beskäftiga ordalag. Det är självklart att samerna skall ha ersättning för det intrång som görs, men jag tycker inte man behöver motionera om att gällande lag skall tillämpas. Det finns i motionen ett uttalande om de pengar som LKAB skulle få, men det framkom under utskottsarbetet hur det låg till med den saken. Herr Stjernström säger att när nu staten går in och ser till att brytning kommer i gång i Stekenjokk, vilket vi alla tycks vara ense om bör ske, då bör man också se till att vägen från Stekenjokk till Blåsjön hålls öppen under hela vintern. Den vägen har alldeles nyligen förts över till allmänt underhåll. Staten tar alltså över ansvaret för denna från början som enskild byggda väg. Att undersökningar skall göras i vilken omfattning den går att hålla öppen under vintern är väl helt självklart. Det gör vägmyndigheterna. Men centern vill starta en stor utredning omkring detta problem. Har man någon erfarenhet av vilka kostnader det rör sig om när det gäller att hålla en väg över kalfjället öppen på vintern, tycker jag man skall ge besked om det är 10 eller 20 eller 30 miljoner man vill satsa. Det får väl vara någon rim och reson. Vi har sagt att vi förutsätter att vägmyndigheterna gör undersökningarna och lägger fram sina resultat. Sedan är det väl uppenbart att ingen av oss i utskottet har menat att de ordinarie vägpengarna till Jämtland skall användas för sådana undersökningar. Vägmyndigheterna har full möjlighet att begära extrapengar till det här ändamålet om de finner det vettigt. De är säkerligen mer kompetenta att avgöra det än vad vi i utskottet eller ledamöterna här i kammaren är. Sedan vill jag bara nämna några ord om herr Stjernströms sätt att resonera. Det är väl ändå litet löjeväckande att såsom representant för sin bygd här komma och rada upp hela argumenteringen med de litet platta kvickheter, som väl huvudstadstidningarna framför allt har rört sig med när det har gällt brytningen i Stekenjokk. Regeringen var där uppe 1970, hette det, Palme slog med gruvhackan och nu skulle det bli brytning av. Mig veterligt har regeringen inte varit på någon resa dit upp. Det var partistyrelsen och några andra socialdemokrater. Det är inte riktigt samma sak. Men låt oss lämna det. Det verkar emellertid på herr Stjernströms resonemang som om han har väldigt svårt att dölja bitterheten över att det blev möjligt att börja brytningen nu före valet. Han hade nog behov av att i valpropagandan kunna tala om att det ”blev ändå ingenting av. Det är ett Svekenjokk.” Det grämer honom så förfärligt att den här brytningen kommer i gång. Jag undrar vad som är viktigast för herr Stjernström — att människorna får jobb eller att centerpartiet har ett valargument. Jag tror det senare så som han pratar. Det är nog väldigt trist för herr Stjernström att det har gått så här. Jag tycker det är ganska underligt att en ansvarig riksdagsman i detta sammanhang vill föra hela det här talet om ”Svekenjokk”, ”Olofsbrottet” osv. Vad regeringen sade 1970 var att resultatet av gjorda utredningar inte var sådana att man kunde sätta i gång brytningen. Utredningarna skulle fortsätta. De har fortsatt, och det har visat sig att fyndigheterna ser ut på ett visst sätt. Staten går in och börjar brytningen. Jag tror det vore vettigare av herr Stjernström, som säger sig representera den här bygden, att fundera på om centern skall stödja detta som ett vettigt förslag för människornas skull eller om centern längtansfullt skall hoppas på några fler litet skumma valargument. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag kan försäkra herr Svanberg att jag är mycket mycket glad över att brytningen i Stekenjokk kommer till stånd, lika glad som jag var besviken efter förra valet när den inte kom till stånd. Jag kan också försäkra herr Svanberg att vi behöver för vår del inte några skumma argument i valrörelsen. I de här bygderna har vi tillräckligt många andra argument som den socialdemokratiska regeringen har skapat. I det avseendet är vi verkligen välförsörjda. Jag är mycket glad åt det besked som herr Svanberg gav här beträffande vägmyndigheternas möjligheter att erhålla extra medel till vägen mellan Stekenjokk och Blåsjön. Jag hoppas verkligen att utskottets ordförande när framställningen kommer också då försöker medverka till att sådana medel ställs till förfogande. Det kan givetvis hävdas att det här också — det har ju sagts förut i dag — är ett orealistiskt krav. Det tycks ofta vara orealistiska krav som ställs från de här bygderna enligt socialdemokraterna. Men jag tror mig veta att det ändå är ganska begränsade investeringar det skulle bli fråga om för den vägsträckning som jag har talat om. Det skulle herr Svanberg kunna fråga ortsbefolkningen om som varje vinter har fått uppleva svårigheterna. Jag har frågat dem och fått det beskedet att det gäller några korta sträckor, där vägen går i djupa dalgångar, som brukar täppas till av drivsnö. Jag behöver sedan kanske inte vidare polemisera om det som hände före förra valet. Jag kan bara inte förstå att partiordföranden herr Palme inte är samma person som statsministern herr Palme.
Fru talman! Låt mig bara helt kort säga att jag inte har utlovat några extra anslag till den väg det gäller. Jag har bara sagt att vägmyndigheterna i Jämtland, om de finner att denna väg bör prioriteras särskilt, har möjligheter att på annat sätt aktualisera detta, via arbetsmarknadsstyrelsen eller på annan väg. Om jag skall utlova att jag skall stödja ett sådant projekt beror helt på hur förslaget ser ut. Vägmyndigheterna i Jämtland är kompetenta att avgöra det utan någon anvisning från riksdagen. Vidare säger herr Stjernström plötsligt att det är lustigt att herr Palme inte alltid är statsminister. Jag vill fråga: Innebär herr Stjernströms yttrande att varje sällskap som Olof Palme är med i fördenskull blir en regering? Det var förra gången inte statsministern som herr Stjernström talade om utan om regeringen. Beträffande frågan om hur mycket valargument man har i herr Stjernströms bygder vill jag påpeka, att det i litteraturen kan läsas om att det i fjälltrakterna precis som i ökenregionerna kan förekomma hägringar. Jag tror att herr Stjernström är offer för någon liknande form av synvilla — det är hägringar han upplever som hållfasta argument. Jag känner människorna i den aktuella bygden som realister, som är vana att hålla sig på jorden i sina resonemang. De upplever säkerligen den socialdemokratiska politiken som hållfastare än en mängd underliga löften och glosor som slängs fram på detta sätt.
Fru talman! Nej, jag kan försäkra herr Svanberg att det i dessa bygder är socialdemokratiska löften som framstår som hägringar.

Fru talman! Det är väl i så fall de hägringarna som gör att ungefär 70 procent av rösterna i Frostvikens kommun gått till socialdemokraterna. Jag tycker att vi skall hålla oss på jorden när vi debatterar här i kammaren.
Fru talman! Vi har redan uttalat vår tillfredsställelse över att det äntligen blir gruvbrytning i Stekenjokk. Våra motiv i det avseendet behöver därför inte misstolkas. Jag vill också säga till herr Svanberg att vi inte har vaknat till nyligen. Vår principiella linje är klar och utstakad sedan tidigare, nämligen att samhället skall äga och exploatera naturtillgångarna. Men det fanns också i herr Svanbergs anförande en del andra mer eller mindre underliga inslag. Bl. a. anfördes som ett motiv till att Boliden fått uppdraget LKAB:s bristande erfarenhet på området. Det sägs ju också i utskottets motivering att Bolidenbolaget har en mer omfattande erfarenhet när det gäller att exploatera ifrågavarande typ av malm och att LKAB saknar erfarenhet på området. Det är ingenting underligt i detta påstående — det är riktigt. Det underliga är herr Svanbergs slutsats. Man kan göra en del reflexioner i anslutning härtill. Man skulle för all framtid permanenta det nuvarande förhållandet, om man bara tillämpade resonemanget att LKAB inte har erfarenhet från något annan än järnbrytning — ergo måste LKAB in till tidens ände fortsätta med detta och ingenting annat. Såvitt jag förstår uppfattar LKAB:s ledning inte bristen på erfarenhet på detta område som alltför besvärande, eftersom man inte någonstans har åberopat detta som ett skäl till att man inte skulle åta sig Stekenjokkexploateringen. Jag anser att motiveringen i detta avseende är ganska krystad. Saknar det statliga gruvföretaget den expertis som måhända hade behövts, finns det naturligtvis möjlighet att skaffa sig sådan — men att man inte har den sortens folk är som sagt var ingenstans bekräftat. Jag ser det tvärtom som en nödvändighet att samhället via LKAB stärker och breddar sitt inflytande inom gruvnäringen. Det är dåliga motargument man anför. Jag tycker att man skall gå in för att stärka samhällets inflytande i stället för att stärka och tillfredsställa det privatkapitalistiska Bolidenbolaget. Tiden borde vara inne att allvarligt diskutera en nationalisering av hela den svenska gruvnäringen, men socialdemokratin tycks vara långt borta från sina gamla krav också i det fallet.

Fru talman! Hela den här diskussionen är på ett sätt underlig. Ingen kan väl ändå förneka att Bolidenbolaget har större erfarenhet av att bryta kopparmalm än vad LKAB har, medan LKAB är expert på järnmalmsbrytning. Med det har jag inte sagt att LKAB i alla tider bara skall syssla med att bryta järnmalm. För resten gör inte LKAB det heller utan sysslar med helt andra saker i andra sammanhang, och det tycker jag är helt riktigt. Men varför plockar man fram de här argumenten när det gäller just ett företag som samhället satsar särskilda pengar på därför att vi ur samhällsekonomisk synpunkt vill ha brytningen till stånd? Det är ju ingen guldklimp som Bolidenbolaget och LKAB har slagits om, det är inte fråga om att LKAB skulle kunna vinna alla de här fördelarna som herr Lövenborg talar om. Jag återkommer till vad jag sade förut. Om man skulle stärka LKAB:s ställning med kopparbrytning borde det ha varit mycket rimligare att LKAB hade tagit över Aitekgruvan i Gällivare, som ligger en mil från den gruva man har i Malmberget. Det är ett krystat resonemang när man säger att det här är en väldig godbit som tas ifrån LKAB. Jag är väldigt fjärran från tanken att LKAB bara skulle syssla med att bryta malm. Jag hoppas att LKAB skall ge sig in på flera andra områden undan för undan, men det är ett helt annat resonemang än det som förs här i dag. Och herr Lövenborgs förslag om nationalisering av den svenska gruvnäringen hör väl inte hemma just i det här ärendet. Jag säger återigen: Detta är ingen affär där de två bolagen slåss om de feta guldklimparna. Det har ur praktiska synpunkter varit naturligt att Bolidenbolaget har tagit den här brytningen. Det är ingen ideologisk fråga som vi behöver ha något stort bråk om här. Det väsentliga är att människorna i den här bygden får arbete.

Fru talman! Herr Svanberg upprepar att det är självklart att LKAB har den mindre erfarenheten när det gäller kopparbrytning. Det har jag heller inte bestritt, men konsekvensen av resonemanget blir ju att eftersom LKAB har mindre erfarenhet skall det inte syssla med en gruvbrytning av den här typen. Alltså låser man LKAB för, såvitt jag förstår, överskådlig tid just till en särskild typ av brytning. Man kan naturligtvis inte av det här avtalet läsa ut exakt vad Boliden AB kommer att tjäna på affären, men jag har hela tiden utgått ifrån — och jag tror inte att jag gör fel — att det inte är av särskilt ädla skäl som det tar den här brytningen. Det är en affärsmässig handling som man avser att tjäna pengar på. De kopparpriser som staten skall ta ut blir också mycket små, som jag tidigare har anfört. Det sägs ju i industridepartementets inbjudan att teckna avtal, att ett arrendeavtal i första hand bör ifrågakomma och att detta bör utformas så att väsentliga intäkter för staten erhålles först vid höga kopparpriser. Jag har karakteriserat Bolidenbolagets risktagning som en risktagning med dubbelt skyddsnät, och jag tror inte att det är någon överdrift. Kopparpriset ligger på mellan 5 000 och 6 000 kronor per ton, och det är troligt att det stiger.

Då skulle det väl, herr Svanberg, ha varit bättre med ett avtal som innebär inte bara att staten stärker sitt inflytande över den här viktiga näringsgrenen utan också att samhället garderar sig så att man kan ta hand om de vinster som man kan förutse.
Fru talman! Detta resonemang om kopparpriserna och hur mycket Boliden kommer att tjäna osv. kan herr Lövenborg och jag hålla på med hur länge som helst. Vi är inte experter på det här området. Jag vill inte säga att någon i utskottet har ansett sig kunna bedöma den delen heller. Men hade det nu här funnits enorma pengar att tjäna, så är jag helt övertygad om att de som är ansvariga för LKAB hade kunnat räkna ut det och då visat sig mera intresserade av det här, gett ett bättre anbud och säkerligen kommit i fråga för det. Jag tror att de som sköter om LKAB och de som sköter om Boliden är betydligt mera kompetenta att bedöma kopparpriser och tekniska finesser än vad herr Lövenborg och jag är. Jag finner att industriministern, som har skrivit propositionen, tydligen har utgått från samma resonemang.
Fru talman! Det är faktiskt så att varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet kan man klart fastställa vad det handlar om när det gäller kopparpriserna. Men det kommer att handla om ersättning, som Bolidenbolaget utger, på omkring 1 krona. Jag tycker också att socialdemokratin här visar en beklämmande principlöshet. Ty vad är det annat när man säger i många sammanhang att man är för ett ökat samhällsinflytande över det ekonomiska livet men i ett sådant här konkret fall går den motsatta vägen? Jag tycker att det är märkligt inte minst mot bakgrunden av att man redan har lagt ned så betydande belopp på det här projektet. Det som nu förbereds är, som det heter i vår motion, ”ett groteskt uttryck för regeringens blandekonomipolitik”, som inte för oss ett tuppfjät närmare på vägen att öka samhällets inflytande över det ekonomiska livet. Här hade man en uppenbar möjlighet, men den avstod man ifrån, och jag tycker att det är beklagligt.
Fru talman! Det är ganska lustigt att herr Lövenborg ser anledning att socialisera och förstatliga just i de ekonomiskt sämsta affärer det gäller. Han skulle tydligen kunna bli helt ense med högerledaren, som i ett sammanhang sade att han kan tänka sig statliga företag där de är socialt betingade. Det här är ett företag där samhället går in med särskilda pengar för att få i gång det. Inget gruvföretag har velat starta det på egen hand. Det finns bättre objekt för socialisering, herr Lövenborg, än det här, om vi skall se det ur samhällets intresse. att riksdagen hos regeringen skulle anhålla om att åtgärder vidtogs för att starta gruvbrytning i Kaunisvaara och att LKAB fick i uppdrag att vidta skyndsamma åtgärder härför, samt

Fru talman! I enkla frågor, interpellationer och — som i det här fallet — motionsvägen har frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara aktualiserats vid flera tillfällen här i riksdagen. Bland människorna i Tornedalen och bland dem som är verksamma inom kommunalpolitiken där ser man malmförekomsterna som den möjlighet bygden behöver för att kunna utvecklas och ge befolkningen en chans att stanna kvar. För ungefär 20 år sedan fanns det närmare 800 personer bosatta i byn Kaunisvaara. Nu bor där knappt hälften så många. De flesta unga har flyttat till andra orter för att få arbete. När man vet att den situationen delas av andra Tornedalsbyar inser man också att det är nödvändigt att snabbt vända utvecklingen. På ledande LKAB-håll är man också på det klara med att något måste göras, eftersom man vet att den pågående avfolkningen av byarna runt Pajala och malmfälten på sikt innebär rekryteringssvårigheter till de etablerade gruvindustrierna. Men man anser sig inte ha kommit tillräckligt långt i utredningsarbetet för att kunna ge något besked om när brytning kan startas. Näringsutskottets majoritet har heller inte ansett att frågan hur malmtillgångarna i Norrbotten skall kunna tillvaratas på ett rationellt sätt är tillräckligt analyserad. Ändå ger en snabb rekapitulering av vad som hänt på utredningssidan följande uppgifter: Malmen i Kaunisvaara upptäcktes 1918, och redan då väckte storleken av fyndigheten en viss uppmärksamhet. År 1958 genomförde Johnsonkoncernen flygmagnetiska mätningar, och då upptäcktes även stora sidofyndigheter. Under åren 1960—1963 företogs en rad borrningar i privat regi, som avbröts när det tioåriga inmutningsförbudet trädde i kraft. År 1960 återupptog SGU undersökningarna av Stora Sahavaara, som är den största malmkroppen. LKAB ställde medel till förfogande för dessa undersökningar, som avslutades i januari 1964. År 1963 fick SGU efter ett riksdagsbeslut medel för en totalinventering av järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten. Dessa medel användes till undersökning av återstående malmkroppar i området. SGU anser sig genom de här undersökningarna ha fått fram tillräckliga uppgifter om Kaunisvaaramalmen och har uttalat att ytterligare geologiska under sökningar inte behöver göras. Vi motionärer har utgått från detta och anser oss alltså ha fog för vår uppfattning att exploatering skulle kunna sättas i gång utan längre dröjsmål, i synnerhet när det gäller malmkroppen Stora Sahavaara, för övrigt den malmkropp som LKAB främst är intresserat av. Beträffande utskottets invändning att man ännu inte har löst de tekniskt-ekonomiska problemen i samband med avlägsnandet av svavlet i malmen har vi tagit reda på att sådan avskiljning skulle vara möjlig genom den s.k. magnetiska avskiljningsmetoden. Erfarenheter på det området borde för övrigt finnas, eftersom det i alla järnmalmer, även i Kirunamalmen, finns mer eller mindre svavel. De miljömässiga problemen i samband med svavelutsläpp har också diskuterats, och då har det kommit fram att man med vissa metoder skulle kunna använda sig av svavlet, t.ex. för att tillverka svavelsyra, flytande svaveldioxid eller rent svavel. Jag skall nu inte gå in på några siffror över hur många som skulle kunna få arbete i samband med gruvdriften, och inte heller skall jag diskutera kostnadsberäkningarna. Jag tror det är tillräckligt att i sammanhanget betona att det behövs stora insatser för att hejda den skrämmande snabba avfolkningen och ödeläggelsen inom Pajala kommun. Frågan om gruvbrytning eller inte i Kaunisvaara är lika viktig för Pajala kommun som skillnaden mellan liv och död. Jag tror att näringsutskottets ordförande känner igen de orden. Det var nämligen så en honom närstående länstidning häromdagen beskrev situationen i Tornedalsområdet. Det har här i riksdagen i tidigare sammanhang hänvisats till en undersökning som två unga samhällsvetare har företagit och som visade att fortsatt utflyttning och befolkningsminskning i den här kommunen bara under 1970-talet kommer att innebära enorma samhällsekonomiska förluster genom att bostäder överges och skolor töms. Ser man detta tillsammans med de sociala aspekterna på en hel bygds framtid kan man omöjligt acceptera hänvisningen till att kostnadssidan inte är tillräckligt utredd. Just de samhällsekonomiska bedömningarna, som hade spelat en viss roll när det gällde ställningstagande till Stekenjokk och som herr Lövenborg och herr Svanberg nyligen diskuterat här, borde med i bilden även i det här fallet. I vår motion har vi också framhållit att fraktförhållandena är av avgörande betydelse för en ekonomisk gruvdrift. Vi har därför återigen aktualiserat frågan om ett järnvägsbygge mellan Kaunisvaara och Svappavaara. En järnväg är nödvändig för att man skall få billigaste möjliga transporter, men den har också den fördelen att man i vissa fall kan använda de anläggningar som redan finns i Svappavaara och Kiruna för sådan vidareförädling av malmen som avskiljning och kulsintring. Ett sådant förfarande skulle också sänka anläggningskostnaderna i Kaunisvaara. Järnvägen skulle också ha den fördelen att den kunde komma till nytta när det gäller andra mineralfyndigheter i Tornedalen. Även för skogsbruket skulle en järnvägslinje vara till fördel. Det har uppgetts att gruvdrift skulle kunna sättas i gång tre år efter det att beslut därom fattats. Järnvägsbygge skulle kunna sättas i gång mycket snabbare, och då kunde man placera åtskilliga av de arbetslösa där. Ett järnvägsbygge kunde därmed bli ett led i en medveten och stark lokaliseringspolitisk satsning för att hejda avfolkningen i Tornedalen. Fru talman! Det måste bli ett avgörande när det gäller frågan om gruvbrytningen i Kaunisvaara och järnvägsbygget där. Möjligheterna att ta ställning i den frågan anser vi finns. Lönsamhetsbegreppet måste ställas i relation till situationen i området, i synnerhet när det gäller sysselsättningen. Nu har samhället kostnader för arbetslöshetsunderstöd och beredskapsarbeten. Människorna drabbas av försämrad service och oro inför framtiden. Det finns anledning att upprepa det som herr Svanberg nyligen sade hade hänt för första gången i ställningstagandet till Stekenjokk. LKAB-chefen Arne Lundberg har i dagarna återigen betonat att frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara fortfarande inte är avgjord. Det beslutet förmodar han skall fattas av politiker, och jag tror att det är riktigt. Eftersom ett avgörande i positiv riktning verkligen skulle vara bra politik för Norrbotten, vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö vid näringsutskottets betänkande nr 29.

Fru talman! Jag skulle kunna instämma i en del av vad fru Marklund här har sagt. Hennes skildring av situationen vad det gäller arbetsmarknaden i Tornedalen osv. är helt riktig. Men jag kan inte följa med henne när hon går över till att tala om hur hon skall klara situationen. Man får inte tappa kontakten med jorden i det sammanhanget heller. Vi har en besvärande sysselsättningssituation i Tornedalen. Samhället är, det är jag helt övertygad om, berett att satsa mycket på att skapa sysselsättning där. Men fru Marklund är tydligen helt övertygad om att det bästa sättet att göra det är att i dag besluta om att starta gruvbrytning i Kaunisvaara. Jag kan inte vara lika övertygad om det som hon är. Visst är fyndigheten geologiskt undersökt, men ingen vill ta på sitt ansvar att säga att man ännu har utrett ekonomin på ett riktigt sätt. Utskottet har inte påstått att man inte kan skilja ur svavel från malmen. Det kan man mycket väl göra. Frågan är bara: till vilken kostnad? Jag är övertygad om att man kan få fram malm, men vad kommer den malm att kosta som man får fram på det sättet? Vi skall dessutom komma ihåg att järnmalmsbrytning i dag inte är samma goda affär som bara för några år sedan. LKAB talar varje år om nedpressning av priser, konkurrens från järngruvor i andra delar av världen osv. Allt detta är riktigt och sant, men man skall fördenskull inte helt avskriva frågan om Kaunisvaaramalmen. Låt dem som sysslar med det bli färdiga med de ekonomiska beräkningarna av vad det skulle kosta att få fram malmen i Kaunisvaara och med bedömningarna av om den sedan går att sälja på världsmarknaden osv. När de uppgifterna ligger på bordet kan man beräkna vilka samhällsekonomiska kostnader vi kan placera på den andra sidan, om brytningen skulle bli en dålig affär. Vi kan sedan konstatera hur mycket pengar det blir fråga om. Det får inte bli rent orimliga summor, för då är det bättre att förlägga annan verksamhet till Pajalaområdet; man kan inte säga att malmbrytning är det enda tänkbara där. Vi skall också komma ihåg — detta var fru Marklund inne på — att SGU nu i tio år i en mycket minutiös undersökning har utrett malmförekomster i hela Norrbotten. Resultatet håller man nu på att systematisera, ställa samman och överväga. Det är möjligt att det finns andra malmer än just den i Kaunisvaara som det är ekonomiskt förmånligt att bryta. I så fall skall naturligtvis den brytningen komma i gång så snart som möjligt. Men jag tycker att Kaunisvaara även fortsättningsvis skall vara med i bilden. Det är meningslöst att föra den här diskussionen så att man söker påstå att den som inte är med om att i dag rösta för att gruvbrytning nu skall startas i Kaunisvaara är ointresserad av sysselsättningen för människorna i Tornedalen. Så enkla är inte problemen. Det är enkelt för fru Marklund att slänga ur sig att vi bör göra som hon föreslår. Men utskottet har studerat frågan i dessa sammanhang och följt utvecklingen. De som tar ansvar för detta i riksdagsmajoritet och regering får ha andra bedömningsgrunder. Vi får lov att vänta tills utredningarna är färdiga, hur trist situationen där uppe än är. Vi kanske sedan får försöka hitta helt andra vägar. Vi är inte oense om behoven där uppe, fru Marklund. Vi är inte heller oense om att det går att bryta malm där. Men låt oss göra det som är vettigast för att sysselsätta människorna i Pajalaområdet. Vi kan inte i dag vara helt övertygade om att malmbrytning är det allra bästa. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Kontakt med jorden tror jag att både jag och de kommunalpolitiskt ansvariga i Tornedalen, bl.a. herr Svanbergs partivänner där, har. Argumentet att de ekonomiska aspekterna är otillräckligt utredda har tydligen blivit något slags traditionellt svar i alla diskussioner om malmbrytning i Kaunisvaara. Jag fick det svaret när jag som ny i andra kammaren ställde en enkel fråga på det här temat. Och alla påstötningar från människorna i Tornedalen i denna fråga har mötts med ungefär samma svar. Men det finns också exempel på orter där det är precis tvärtom. Inte långt ifrån Pajala, fast på andra sidan riksgränsen, håller en ny gruva på att öppnas. Det sker i det finska Kolari, en kommun med problem som i mycket liknar dem i Pajala. Där betyder den nya gruvan en vändpunkt i utvecklingen och är en grundval för bygdens framtid. Herr Svanberg sade att Kaunisvaara naturligtvis även i fortsättningen skall finnas med i bilden. Här på den svenska sidan skall alltså ovissheten fortsätta. Också på den finska sidan hade de kommunala myndigheterna hårt bearbetat staten för att få i gång brytning av fyndigheterna. Det bolag som nu skall bryta malmen fick ekonomiskt stöd från den finska staten, och så fick då Kolari sin gruva. Man kan verkligen förstå kommunalmännen i den svenska Tornedalen när de tycker att det är på tiden att de får andra svar på sina krav än svävande hänvisningar till otillräckliga utredningar.
Fru talman! Jag kan förstå kommunalmännen däruppe, fru Marklund. Jag förstår mycket väl att de ibland kan slå över och ta till litet drastiska talesätt. Men jag har svårare att förstå fru Marklund, för hon är inte kommunalman i någon sådan kommun. Alla jämförelser med Finland i detta avseende är ganska oegentliga. Vi bör här inte ta upp någon diskussion om gruvan i Kolari och om gruvan i Kaunisvaara eller om hur de i lönsamhet förhåller sig till varandra. Det är riktigt att det görs en insats från samhällets sida på den finska sidan, men jag vill fråga fru Marklund, om hon därför vill påstå att de finska myndigheterna över lag har gjort mera för sysselsättningen i norra Finland än vad den svenska regeringen har gjort för sysselsättningen i Sverige.
Fru talman! Jag finner nog i så fall de jämförelserna ännu mera oegentliga än frågan om gruvbrytning på den ena eller den andra sidan av riksgränsen — där är det ju ändå fråga om malmfyndigheter i båda fallen. Att herr Svanberg har förståelse för kommunalmännens oro på den här punkten men inte för min oro är också litet kryptiskt. Jag representerar här i riksdagen hela Norrbottens län, och inte enbart Kiruna kommun, som herr Svanberg möjligen menade när han sade att jag inte representerar en kommun med de problemen. Det är ett faktum att situationen i Pajala kommun t.o.m. är värre än vad befolkningssiffrorna anger. De ungdomar som är skrivna i Pajala men studerar på annan ort kan befaras flytta från hemorten den dag då de är färdiga med sin utbildning; detta eftersom både samhällsservice och kommersiell service försämras. Det är den utvecklingen som jag menar att man måste ändra på genom igångsättande av malmbrytning i Kaunisvaara. Det sker en utarmning av en väsentlig del av Norrbottens inland, vilken måste hejdas. Då kan man naturligtvis, såsom herr Svanberg sade, hoppas på att det eventuellt kan dyka upp andra projekt, mera lämpade att hänga upp förhoppningarna på. Men sådana finns ju inte. Kaunisvaaramalmen finns.
Fru talman! Jag har inte sagt att fru Marklund inte representerar ett område med svårigheter, utan jag sade att hon inte är kommunalman i Tornedalen. Jag kan förstå om en kommunalman, som har att svara just för det områdets svårigheter, går till överdrift, men fru Marklund sitter här med en helt annan överblick över problemen och helt andra möjligheter att bedöma hela frågan. Det är därför jag säger att jag har svårare att förstå henne. Jag tror att jag är lika intresserad som fru Marklund av att klara upp situationen i Pajalaområdet. Jag hoppas att vi skall kunna komma till ganska snara resultat — en del projekt är redan på gång där — men jag har inte uteslutit att gruvbrytning kan komma till stånd i Kaunisvaara; vi kan bara inte med någon form av säkerhet fatta det beslutet i dag. Det är allt vad jag har sagt.

Herr talman! Jag får tacka finansutskottet för dess behandling av min motion om en riksdagssession som innefattar två kalenderår. Finansutskottet avstyrker motionen, men i skrivningen andas det den största förståelse för motionens syfte. Utskottet säger t.o.m. att det ”sympatiserar med motionärens strävan att undvika forcering och minska arbetstopparna i riksdagsarbetet”. Min förhoppning är att det inte bara blir en from önskan utan också kommer att leda till någon handling. Jag hade inte räknat med att utskottet skulle tillstyrka denna motion — ett så radikalt förslag antar man inte i första taget — men jag ville i varje fall väcka tanken. Avsikten med motionen är att riksdagen inte längre skall arbeta efter solen. Förr navigerade man på haven efter stjärnorna eller använde andra liknande system, men det behövs faktiskt inte i dag. Enda orsaken till att vi har en tidsenhet på 365 dygn är solen. Den behöver inte alls diktera riksdagens arbete. Det kan man ordna på annat sätt. Hur fungerar nu riksdagen? Det vet alla kammarledamöter mycket väl. Först vill jag hävda att riksdagens arbete med tanke på arbetsmängden och den tid som står till disposition är väl organiserat. Talmannen, talmanskonferensen och kammarkansliet gör sitt allra bästa för att efter omständigheterna organisera arbetet. Med den arbetsbelastning som råder är det dock en omöjlig uppgift att pressa samman riksdagsarbetet på den tid som blir oss tilldelad. Hur situationen är har i dag omnämnts i debatten i andra sammanhang. Finansministern påstod att vårsessionen alltid är oerhört arbetsbelastad. Herr Fälldin framhöll på samma sätt att det nu igen råder en väldig arbetsbelastning. Och, ärade ledamöter, nu sitter vi här till midnatt på onsdagsoch torsdagsnätterna, ibland till kl. 01.00. Men man kan förutspå att det inte alls dröjer länge förrän vi sitter här till midnatt även på fredagsnatten. Vilken tid har vi då kvar för annat arbete? Vi har en enda dag, tisdagen, för utskottsarbete, för förtroenderåd och för riksdagsgrupper. Är det en tillfredsställande ordning? Naturligtvis inte. Där får jag instämmanden från kammaren om att det inte är bra. Riksdagen stiftar arbetstidslagar och försöker skydda människornas hälsa, men hur är det egentligen med oss själva? Är det så särskilt nyttigt för hårt jäktade människor, som många av riksdagens ledamöter är, att nödgas sitta i kammaren fram till kl. 1 på natten, och därefter en resa så att de kanske kommer i säng kl. 2. Jag hyser allvarlig oro för att några inte kommer att stå ut med sådana arbetsförhållanden under denna vårsession. Det stod i Skånska Dagbladet i dag att det sannolikt blir en förlängning av vårsessionen. Det beslutar talmanskonferensen om i morgon, och vi får se då. Men tidningarna har i alla fall redan börjat förutspå att vi inte kan avsluta vårsessionens arbete till den 31 maj. Det finns säkert en god vilja hos ledamöterna att lösa dessa problem. När man talar om dem får man alltid veta att de och de åtgärderna skall vidtas. Det skall bli kortare anföranden och bara en talare från varje parti och en från utskottet. Det går att ordna diverse saker. Ja, visst kan man föreslå vissa detaljer som förbättrar förhållandena. För att förkorta debatterna har t.ex. talats om att tidsbegränsa anförandena. Det är emellertid inte de långa anförandena som tar upp den största delen av den totala debattiden utan de många anförandena. Under 1972 års riksdag var anförandenas medellängd fem minuter, vilket inte är någon lång tid. Antalet anföranden hade från 1970 års riksdag till 1972 års riksdag ökat från 4 451 till 6 352. Där har vi ett av skälen. Antalet interpellationer hade under samma tid ökat från 129 till 238, och antalet enkla frågor från 282 till 365. Antalet plenitimmar, som är en viktig sak, ökade från 400 till 610. Vilka begränsningsregler skall man kunna vidta? Förbättrar vi situationen med en tidsbegränsning? Man kan ställa andra radikala förslag, exempelvis att minska ner kammarledamöternas antal till 75. Det vill nu jag absolut inte förorda, jag vill inte decimera antalet alls. Så glesbebyggt som Sverige är behövs det antal ledamöter vi har. De små försök till förbättringar som gjorts har inte löst problemen. Vi är i samma situation. Det kan naturligtvis anföras massor av skäl mot mitt förslag att arbeta på ett annat sätt, nämligen med tvåkalenderårsriksdag. Redan Platon sade på sin tid att man inte har rätt att kritisera utan att föra fram ett förbättringsförslag. Ärade kammarledamöter! Vad är alternativet? Kritiken kan jag själv anföra, och det kan vem som helst, men hur skall vi ordna vårt arbete i fortsättningen? Någon har föreslagit trekalenderårsperioder i stället, men det finns goda skäl för att välja två år. Riksdagens arbete sönderfaller i två stora enheter, lagstiftningsoch budgetarbete. Det finns ingen anledning att förlänga perioden till tre år, därför att vi kan lösa problemet med tvåkalenderårsperioder. Man skall inte heller avlägsna verkställigheten av ett budgetbeslut längre än nödvändigt från själva beslutsfattandet till ikraftträdandet. Därför är tre eller fyra år ingen lämplig anordning, utan två år är det lämpliga. Frågan har länge diskuterats. Redan på 1950-talet behandlades den av budgetutredningen, i vilken då deltog förre finansministern Per Edvin Sköld, tre landshövdingar och talmannen m.fl. Utredningen lade fram ett förslag, men har det hänt någonting? Nej, det har det inte. På mer än 15 år har vi inte ändrat arbetsförhållandena. Regeringens budgetarbete skulle också bli betydligt lättare. Man behövde inte arbeta med budgeten mer än vartannat år, och det vore en stor tidsbesparing. Jag vill slutligen erinra om petitaskrivandet. Hur många människor sitter inte nu och skriver petita! Riksdagens revisorer undersökte hur många som skriver remissyttranden, och det var en fantastisk mängd människor som arbetade bara med detta. Det måste därför vara många som skriver petita. Min avsikt med detta, herr talman, var att be kammarens ledamöter observera att diverse små justeringar här eller där inte löser riksdagens arbetsproblem. Det fordras en radikal förändring, ett krafttag, för att få ett annat system. Kritik kan alltid anföras, men vi måste verkligen ta itu med frågan ordentligt så att vi får en lösning på den. Utskottet har skrivit: ”Riksdagen kommer under våren att ta ställning till förslag till ny grundlag och ny riksdagsordning och därvid bl.a. också till de bestämmelser som skall reglera budgetperiodens längd.” Jag hoppas verkligen — och det vill jag, herr talman, sluta med utan speciellt yrkande — att man också i det sammanhanget tar under övervägande att göra ett radikalt utspel och inte bara tänka sig att kunna förbättra med lappverk.
Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson har i sin motion och nu här framfört intressanta synpunkter på budgetperiodens längd. Herr Bengtson föreslår i motionen en parlamentarisk utredning för att utreda frågan om införande av tvåkalenderårsperiod för statsbudgeten. Jag vill framhålla att jag har förståelse för herr Bengtsons tankegångar, och jag skulle gärna se att inom en inte alltför avlägsen framtid statsbudgeten skulle gälla för en hel valperiod. Det är väl om detta herr Bengtson och jag har skilda uppfattningar. Nu har emellertid budgetperiodens längd utretts och övervägts av två utredningar, dels grundlagberedningen, dels den speciella budgetutredningen. Enligt finansutskottets mening synes det inte nu finnas anledning att tillsätta ytterligare en utredning. Jag vill med detta yrka bifall till utskottets avslagsyrkande på motionen, men jag instämmer med herr förste vice talmannen när han säger att vi inte kan klara riksdagens arbete i fortsättningen genom att göra någon liten justering här och där, utan de grundläggande orsakerna till arbetsbelastningen måste tämligen snart angripas.